Herr talman! Respekten för varje människas värde, åsikter och rättigheter oavsett kön, ålder, ras, etnisk och religiös tillhörighet får sin fasta grund i ett demokratiskt styrelseskick och i rättssamhället. Detta tror jag alla är överens om, men det tål att upprepas. Att utöva sina mänskliga rättigheter är en naturlig del i demokratins verksamhet och utveckling. Varje form av förtryck är ett brott mot mänskliga rättigheter. Det är samtidigt ett brott mot grunderna för hur demokratin skall fungera. Förtrycket i vår värld utövas framför allt i odemokratiska samhällen, där regimer inte tål opposition och där förtrycket är en förutsättning för de härskandes maktutövning. Respekten för demokrati och mänskliga rättigheter måste ständigt hävdas och försvaras. När detta sker får det ofta karaktär av kritik mot sittande regimer som inte tål opposition. Sverige vill att kampen för demokrati och för mänskliga rättigheter skall vara ett viktigt led i vår utrikespolitik. Det är viktigt att driva denna politik med fasthet och konsekvens och inte med otydliga uttalanden, glidningar i begreppen och ändringar i formuleringar skapa osäkerhet om vad den svenska utrikespolitiken står för. Det gäller att mäta med samma mått oavsett var i världen övergreppen sker och tala med samma inlevelse och medkänsla om människors rätt till frihet och trygghet i alla länder oavsett vilken politisk regim som härskar. Så sker inte alltid. Det är allvarligt när trovärdigheten i den svenska utrikespolitiken undergrävs av att Sverige håller ett tonläge vad gäller fjärran länder och ett annat när det gäller förhållanden i vår närhet. Internationella konventioner och internationell opinionsbildning för arbetet med de mänskliga frioch rättigheterna framåt. Det är ett stort framsteg att det inte längre anses vara otillåten inblandning i ett annat lands inre angelägenheter att kritisera övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. ESK-processen har bidragit till en ny syn. Detta borde ge ökad tyngd och styrka också åt FN:s arbete. Konventionsbildningen inom FN:s ram har gjort stora framsteg. Det är särskilt glädjande att konstatera, att FN nu efter tio års diskussioner i förra veckan har antagit konventionen om skydd för barnens rättigheter och en ny standard för att särskilt skydda dem mot sexuellt utnyttjande och mot andra övergrepp. Dock anser vi moderater att det fortfarande finns stora brister när det gäller att följa upp hur besluten följs. FN:s system för uppföljning, kontroll och rådgivning bör stärkas. Sverige bör arbeta härför. När Sverige nu har tagit plats i FN-kommissionen för de mänskliga rättigheterna, bör vi ta vara på varje tillfälle att med stor beslutsamhet agera i dessa frågor. Just nu ser vi en utveckling mot ökad demokrati på flera håll i världen. Tidpunkten borde därför vara särskilt lämplig att inom FN:s ram medverka till att bryta upp gamla låsningar och söka nya lösningar för en förbättrad uppföljning och efterlevnad av FN-stadgan. Att insikten om uppföljningens betydelse ökar också i FN-sammanhang visar det förhållandet att man till den nu antagna barnkonventionen har kopplat ett system för bistånd och uppföljning på ett konstruktivt sätt. Herr talman! Den positiva utveckling som vi nu kan följa i en del av Östeuropas länder mot ett mera demokratiskt samhällsskick inger också goda förhoppningar om att respekten för de mänskliga rättigheterna skall komma att öka även där. I en nyligen presenterad rapport från Amnesty har man konstaterat att man även i Sovjet kan märka en ökad respekt för de mänskliga rättigheterna under de senaste åren. Enligt vår mening är det emellertid fortfarande långt kvar innan man kan säga att regimen där lever upp till de värderingar vi har om individens rätt. Den utveckling vi just nu upplever i Tjeckoslovakien hälsar vi med glädje. Den folkliga resningen mot många års förtryck ser nu ut att lyckas. Det tjeckoslovakiska kommunistpartiets presidium och sekretariat ställde i fredags sina platser till förfogande. Och den nye partiledaren Karel Urba nek uttalade i lördags, att Tjeckoslovakien skall få en bred koalitionsrege = Prot. 1989/90:35 ring sammansatt också av icke-kommunister. 29 november 1989 Den nyligen bildade oppositionsgruppen Medborgerligt forum har också. sammanträffat med den nyvalde partiledaren för att diskutera den nya utvecklingen. Detta är ett första steg i en process som kan leda fram till en ökad demokrati, frihet för folken och respekt för de mänskliga rättigheterna. Det är positivt att Sverige nu internationellt har påtalat brotten mot de mänskliga rättigheterna i Rumänien och tagit upp dessa i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. Och jag vill understryka att det är viktigt att Sverige även i fortsättningen protesterar mot Rumäniens kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Mitt i Europa svälter, fryser och förföljs ett helt folk. Herr talman! FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna måste gälla även det kurdiska folket. Kurdernas rätt att fritt leva och verka i sina hemländer och i exil måste respekteras. Det kurdiska folkets kamp för frihet och mänskliga rättigheter har pågått i flera hundra år. Kurderna har varit och är än i dag ett jagat folk. Alltsedan första världskrigets slut och det ottomanska imperiets fall har det utsatts för ohyggliga tragedier. Hundratusentals kurder har tvångsförflyttats från sina hem, utsatts för folkmord och massarresteringar. I kriget mellan Iran och Irak utsattes också det kurdiska folket för oerhörda lidanden. Iraks giftgasanfall mot en oskyddad civilbefolkning har väckt omvärldens avsky, och vi har alla upprörts av uppgifterna om Iraks fortsatta militäraktioner mot den egna kurdiska befolkningen. De omkring 40 000 kurdiska flyktingar som på grund av den irakiska arméns bombningar har flytt till Turkiet lever i dag under mycket svåra förhållanden i flyktinglägren. Enligt rapporter från Rädda barnen dör fortfarande flera barn per dygn på grund av kyla, undernäring och sjukdomar. Sverige bör nu på alla sätt hjälpa till att förbättra situationen för de tiotusentals kurdiska flyktingar som lever i flyktinglägren i Iran och Turkiet. Denna hjälp bör i första hand ske genom de enskilda organisationerna. Rädda barnen och Röda korset har t.ex. genom sina kontakter inne i dessa länder mycket större möjligheter att nå fram med sina hjälpsändningar än de internationella organen. Det är beklagligt att Sverige inte lyckades att få upp kurdernas situation till behandling i MR-kommissionen. Det är nödvändigt att Sverige med kraft fortsätter att försöka få upp denna viktiga fråga på dagordningen. Men, herr talman, Sveriges uppgift är inte bara att kritisera och reagera. Lika viktigt är att vi genom vår utrikespolitik stärker och utvecklar respekten för de mänskliga rättigheterna. Detta bör ske både bilateralt och inom FN systemens ramar. Stödet för mänskliga rättigheter skall vara särskilt tydligt i vår biståndspolitik. Att främja en demokratisk utveckling är ju ett av de fem målen för svenskt biståndsarbete. Enligt vår mening beaktas inte demokratimålet tillräckligt i den svenska biståndspolitikens utformning. Tvärtom har den svenska regeringen varit alltför passiv när det gällt övergrepp mot mänskliga rättigheter i våra samarbetsländer. 1 Det är enligt vår mening möjligt att utforma den svenska biståndspolitiken så att den verkligen stöder en utveckling i demokratisk riktning. Vi bör stödja utvecklingen av ett rättssamhälle, en fri press, fack och folkrörelser. Sverige har enligt vår mening stora förutsättningar för att verka för en sådan utveckling. Långvariga biståndsinsatser i flera av de länder som i dag tar emot svenskt bistånd har i mycket ringa utsträckning lett till en sådan demokratisk utveckling i mottagarländerna. Svåra övergrepp mot de mänskliga frioch rättigheterna förekommer i alltför många av mottagarländerna för svenskt bistånd. Ett exempel på detta är situationen i Etiopien och den där sittande regeringens upprörande brott mot mänskliga rättigheter. Detta kommer att behandlas i ett särskilt betänkande i december. Därför tar jag inte upp den frågan i dag. Riksdagen bör enligt vår mening anvisa ett särskilt anslag för demokratiutvecklingen i samarbetsländerna. En särskild parlamentarisk kommission bör följa och i årliga rapporter utvärdera utvecklingen mot demokrati i våra samarbetsländer. Riksdagen bör också enligt vår mening inrätta ett särskilt fristående institut för ffträmjande av de mänskliga rättigheterna. Härigenom skulle vi få ett opartiskt organ som kunde ge en bild av den demokratiska utvecklingen i våra biståndsländer. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter. Detta betänkande om de mänskliga rättigheterna är i stort sett ett enhälligt betänkande. Visserligen finns det nio reservationer. Men alla är de, tillåt mig säga det, en bock i marginalen. När det gäller de stora principerna är nämligen alla överens. Det är bara vpk, som på några punkter vill ha något längre gående uttalanden om vissa länder, och centerpartiet, som på ett par punkter vill ha en rent institutionell förändring när det gäller vårt arbete för mänskliga rättigheter. Jag tror att det är ganska bra om vi inte försöker bjuda över varandra. I stället skall vi acceptera att vi alla på fint traditionellt sätt i svensk riksdag försöker arbeta så långt det är möjligt för att på alla områden där vi har inflytande åstadkomma respekt för grundläggande mänskliga rättigheter. Naturligtvis handlar det ofta om teknik. Hur många institutioner skall det finnas? Hur många konventioner skall man upprätta? Hur många uttalanden skall man göra i Förenta nationerna? Ofta är det fråga om att vi kan ha delade meningar om vilken teknik som skall tillämpas. Jag vill erinra om att det redan nu finns ett tjugotal olika övergripande internationella överenskommelser antingen i FN eller inom Europa i fråga om kampen för mänskliga rättigheter. Det handlar inte om att öka antalet överenskommelser, utan det handlar om att få länderna att acceptera dessa. Jag är väldigt tacksam för vänsterpartiet kommunisternas uppslutning kring allt det som vi andra har sagt om värdet av utvecklingen i Östeuropa. Jag tillåter mig — jag har ju varit med ganska länge i politiken — att erinra om att det inte alltid har varit enhällighet inom arbetarrörelsen i fråga om Prot. 1989/90:35 bedömningen av vad som har hänt i östra Europa. När jag började mitt poli 29 november 1989 tiska arbete och vi talade om förtrycket mot religiöst eller politiskt oliktän= NN kande som sattes bakom lås och bom eller avrättades och när vi kritiserade det förhållandet att några få personer i ett land ansåg sig ha rätt att låsa in hela befolkningen och förhindra människorna att komma ut, var vi inte överens med kommunisterna. Det var den gången ni kallade oss för socialfascister för att vi angrep händelseutvecklingen i Östeuropa. Nu är vi överens, och det är ett betydande framsteg att även vpk är med om att fördöma det som har hänt i Östeuropa. Med tillfredsställelse hälsar vi den utveckling som nu sker. Jag tillåter mig att uttrycka en förhoppning om att inga olyckshändelser skall inträffa och att den positiva utvecklingen skall fortsätta i de östeuropeiska länderna samt att det också skall bli möjligt att säga detsamma om utvecklingen i Bulgarien och Rumänien. Herr talman! Detta år, som har inneburit så mycket positivt när det gällt utvecklingen i Europa för de mänskliga rättigheterna, har inte varit lika positivt i hela världen. Vi får inte glömma att det här året är det år då händelserna på den Himmelska fridens torg utspelades och då den lovande utvecklingen i Kina avbröts. Det här året är också det år då en mycket stor ökning har skett av förtrycket av mänskliga rättigheter i vissa delar av norra Sydamerika. Det är klart att det är vår uppgift att i de internationella fora där vi har en röst försöka verka för att det på nytt blir en ljusning i Kina och för att förtrycket av mänskliga rättigheter i norra Sydamerika kan avbrytas och vändas till någonting annat. Det här betänkandet är inte något heltäckande betänkande om de mänskliga rättigheterna, utan det är ett betänkande där man tar upp de motionsyrkanden som föreligger. Men det finns ändå i betänkandet vissa deklarationer, som vi alla ansluter oss till och som betonar den gamla svenska traditionella politiken att arbeta på olika områden för vaktslåendet av grundläggande mänskliga rättigheter. Jag nämnde för en stund sedan att det redan nu finns ett mycket stort antal konventioner av olika slag. Jag vill bl.a. erinra om att till den viktiga konventionen om mänskliga rättigheter i Förenta nationerna som antogs 1966 har 87 stater anslutit sig — ungefär hälften av Förenta nationernas medlemsstater. Till den konvention som några månader senare antogs och som handlar om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter har 92 stater anslutit sig. Till tortyrkonventionen, som är modernare, har endast 45 stater anslutit sig. Det betyder att vår viktigaste uppgift möjligen inte är att utöka antalet konventioner utan att verka för att fler länder ansluter sig till redan existerande. Det är skandal att inte ens en tredjedel av Förenta nationernas medlemsstater har anslutit sig till konventionen mot tortyr. Det betyder att det fortfarande utövas tortyr mot stora befolkningsgrupper i större delen av jordens länder. När det gäller Europa finns det också för Europa speciellt gällande konventioner antagna av Europarådet. Det finns en kommission och en domstol för mänskliga rättigheter. Vi vet själva att vi vid olika tillfällen har fått figurera där, och på några ganska väsentliga punkter har vi också fällts av den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter. Det är då självklart att Sve 13 rige förändrar sin lagstiftning så, att denna står i överensstämmelse med de regler som vi har skrivit under i Europarådet. Det senaste som har hänt är att det för ett par månader sedan upprättades en särskild kommission mot tortyr inom Europa. Jag nämner detta därför att Turkiet spelar en roll i den här debatten. Från vpk:s sida har man dessutom tagit upp det turkiska problemet. Turkiet är med i denna kommission. En domare, läkare eller motsvarande person från varje medlemsland ingår i kommissionen med inspektionsrätt i de olika länderna. Det betyder sålunda att Turkiet har gått med på att denna europeiska kommission får komma till Turkiet, gå in i fängelserna och vara med och övervaka att tortyr inte förekommer. Det är ett viktigt framsteg. Jag, som många gånger i denna talarstol har kritiserat den turkiska regeringen för bristande respekt för mänskliga rättigheter, noterar med tillfredsställelse att den turkiska regeringen nu accepterar denna kommission och ger den inspektionsrätt och möjligheter att i landet undersöka om mänskliga rättigheter respekteras. Det handlar inte bara om tortyr, utan det handlar också om i övrigt kränkande behandling av människor i domstolsväsendet och i andra sammanhang. I det särskilda yttrandet från moderata samlingspartiet talas det om att man bör se till att de biståndsmottagande länderna i högre grad respekterar mänskliga rättigheter än som för närvarande är fallet. Jag håller med om det. Men jag vill då bara säga, herr talman, att när vi talar om denna fråga skall vi vara medvetna om att det här är ett av de svåraste problemen i hela vår biståndspolitik. Det handlar ju om problematiken: Skall vi bryta biståndet till ett land bara därför att landets regering inte lever upp till våra krav när det gäller de mänskliga rättigheterna? Hjälper det barn med uppsvällda magar? Hjälper det dem som svälter? Hjälper det de sjuka? Denna avvägning är ett av de svåraste problem som vi har att brottas med. Möjligen är det bättre att vi fortsätter att samarbeta och att vi under detta samarbete talar med vederbörande regering och försöker få den att förbättra sin respekt för de mänskliga rättigheterna. Det är inte säkert att det hjälper ett lands befolkning att man drar sig ur. Detta gäller, Bertil Måbrink, bl.a. Indonesien. Indonesien är den största muslimska staten i världen. Det finns all anledning för Sverige att samarbeta med Indonesien. Men i detta samarbete måste vi ständigt påtala hur allvarligt vi ser på brott mot mänskliga rättigheter. Jag har rapporterat för utrikesutskottet om ett besök som jag hade av Indonesiens ambassadör för kort tid sedan. Jag meddelade då att jag tog upp dessa frågor och sade att vi gärna vill samarbeta med detta viktiga land i den delen av världen men att vi med stor vaksamhet följer vad som händer på Östra Timor och andra ställen när det gäller respekten för mänskliga rättigheter. Frågan om kurderna har tagits upp många gånger i denna kammare och är ett svårt problem, kanske olösligt. Det handlar om att bilda en kurdisk stat — vilket kurderna helst vill. Det innebär att man måste ta delar från fyra länder och slå ihop till en ny stat, och det är troligen helt omöjligt i dagens situation. Jag återkommer till kurderna vid ett senare tillfälle, om det begärs att jag skall gå upp i replik. Får jag bara till slut säga att Iran är samma problem. Där begås allvarliga brott mot mänskliga rättigheter. Jag har också rapporterat för utrikesutskot — Prot. 1989/90:35 tet att jag i förra veckan hade ett samtal med polchefen i Irans utrikesdepar — 29 november 1989 tement och dess ambassadör. Jag meddelade att vi har hört att ett tjugofem: AA tal kvinnor av olika skäl skall avrättas, och man lovade att undersöka och ge besked om detta verkligen händer. Vi skall i samtal med de olika länderna ständigt påtala brott mot mänskliga rättigheter, men det är inte säkert, herr talman, att vi förbättrar villkoren för dessa människor genom att bryta förbindelserna. Möjligen skall vi fortsätta på den gamla fina svenska vägen, att så långt som möjligt tala med folken runt omkring oss för att nå fram till de resultat som vi önskar.

Herr talman! Jag vill också skriva under på att det råder en mycket stor enighet om huvudinnehållet i betänkandet och att det känns som mycket viktigt. När vi i centern ändå anser att det är motiverat att reservera oss på några punkter handlar detta inte, Stig Alemyr, om att vi har velat bjuda över. Det handlar om att vi har funnit de frågorna så allvarliga och viktiga att vi har velat att Sverige skall driva dem hårdare än vad utskottsmajoriteten har sagt. Ett institut för barns rättigheter anser vi är extra viktigt nu, när FN:s barnkonvention om mänskliga rättigheter är antagen. Det finns mycket att följa upp också i de nordiska länderna. Det är dessutom lättare för Sverige att agera tillsammans med nordiska länder för att få ett resultat, än att tro att vi kan påverka länder i tredje världen att inrätta sådana här institut. Det vore naturligtvis bra om de gjorde det, men det är lättare att nå resultat när vi själva agerar. Det finns alltså verkliga skäl för att driva dessa frågor hårdare. När det gäller förbudet mot plastkulor kan man anse, såsom majoriteten gör, att det i första hand är statens egen angelägenhet hur man vill utrusta sin polis. Vi reservanter tycker inte det. Detta är så allvarligt och drabbar så många oskyldiga, även i fred, att det känns som extra angeläget att Sverige agerar kraftfullt. I fråga om FN-universitetet för mänskliga rättigheter är vi i centerpartiet medvetna om de ekonomiska svårigheterna inom FN, men det är också viktigt att Sverige driver på, talar om detta och försöker påverka så att universitetet inrättas. Det gäller många gånger i sådana här sammanhang att arbeta på lång sikt för att nå resultat. Vi ser naturligtvis gärna att det inrättas direkt, men om det inte går hoppas vi att det kan göras på sikt.

Herr talman! Jag vill bara säga till Stig Alemyr att jag i mitt anförande framhöll att det är mycket värdefullt att ett enigt utskott står bakom de viktiga och avgörande delar i betänkandet som gäller hur man skall bedriva arbetet för att förbättra de mänskliga rättigheterna runt om i världen. Jag vill också säga till Stig Alemyr att vi i vpk inte i någon motion har föreslagit att Sverige exempelvis skall avbryta förbindelserna med Indonesien. Vi har inte ens sagt att Sverige skall avbryta förbindelserna med Iran. Vi föreslår att Sverige skall trappa ner de ekonomiska förbindelserna med Iran, inte öka dem, som nu sker. När det gäller Indonesien föreslår vi i yrkande 3 i motionen att ”riksdagen 15 som sin mening ger regeringen till känna vad i motionerna anförts om svenska initiativ för att i linje med tidigare svenskt arbete för avkolonisering av Angola och Mogambique stödja Östra Timors och Väst-Papuas rätt till självbestämmande”. Det är det vi begär, ingenting annat. Vi vill också att vapenleveranser till Indonesien skall avbrytas. Jag hoppas att även Stig Alemyr tycker att Sverige skall göra det i nuvarande läge. I övrigt kan Sverige ha förbindelser och kontakter med militärjuntan i Indonesien. Jag kan hålla med Stig Alemyr om att man skall ha kontakterna så länge som det är möjligt att tala om för juntamedlemmarna vilka brottslingar de är när det gäller de mänskliga frioch rättigheterna. Jag vet inte om man skall ta upp gammalt skräp och gamla försyndelser, även om Stig Alemyr alltid har ett behov av att göra det. Jag har inte något dåligt samvete för att jag, under min partiverksamhet och mitt medlemskap i mitt parti, har gjort någonting som skulle bryta mot de demokratiska frioch rättigheterna eller deltagit i någon hallelujakör för Östeuropa och de förhållanden som där har rått. Visst kan vi ha gjort fel och försyndelser en gång i tiden, och vi får se efter om det är ytterligare något sådant som bör rättas till — då skall vi naturligtvis göra det. Jag vill påminna om att vi 1964 och 1967 gjorde upp med det mesta av vårt förflutna, också när det gäller våra relationer till Östeuropa. Det är i så fall inte bara vi i vpk som har gjort försyndelser, Stig Alemyr, utan det har också andra partier gjort, även socialdemokraterna. Det finns fortfarande gamla socialdemokrater och kommunister i livet som spärrades inis.k. arbetsläger under andra världskriget bara därför att de var kommunister och radikala socialdemokrater. De har inte fått rehabilitering. Svartlistningen av kommunister en gång i tiden innebar att de inte fick något jobb. Man bör göra upp på bägge sidor om man skall tjata om gammalt skräp. Jag tycker inte att man skall göra det, utan man skall se framåt.
Herr talman! Jag håller med Stig Alemyr om att frågan om demokrati och respekten för mänskliga rättigheter i Sveriges biståndsländer är ett mycket stort och svårt problem. Vi har inte heller föreslagit att hjälpen skall avbrytas, men i vissa situationer i vissa länder kan det ändå vara en signal och tjäna som en påtryckning på mycket totalitära regimer. Även om man avbryter utvecklingsbistånd kan man fortfarande lindra den akuta och mycket uppenbara nöden med en ren nödhjälp — det hjälper barnen med uppsvällda magar, Stig Alemyr. Det är viktigt att följa upp hur de svenska biståndspolitiska målen uppnås. Det är därför som vi har föreslagit dels ett institut för mänskliga rättigheter, dels framför allt en parlamentarisk kommission som följer detta arbete.
Herr talman! Vi är eniga om att det går alldeles för långsamt när det gäller utvecklingen av de mänskliga frioch rättigheterna och den demokratiska utvecklingen i världen. På många ställen går det faktiskt bakåt. Det handlar inte alls om överbud när man skriver betänkanden eller reservationer, utan det handlar om att driva frågor framåt. Enighet är bra i de stora övergripande frågorna, men vi måste visa var vi har varit för försiktiga. Här har vi inte gått tillräckligt långt, vi måste gå vidare. Det handlar, som Stig Alemyr mycket riktigt säger, om att länderna skall leva upp till konventionerna. Egentligen skulle det räcka med 1948 års konvention om de mänskliga rättigheterna om den följdes. Där står inte att barn har egna regler eller att vuxna, män, kvinnor, olika minoriteter har det, utan att alla har mänskliga rättigheter. Skulle 1948 års konvention efterlevas behövde vi kanske inte skriva fler konventioner. Kinas före detta lovande utveckling gällde inte t.ex. mongoler eller tibetaner. Det har inte funnits någon lovande utveckling i Kina ens före händelserna på Himmelska fridens torg. De exempel på förtryck som jag nämnde beträffande Tibet gäller också kurder, Östra Timors befolkning och människorna i en del sydamerikanska länder. Turkiets undertecknande av tortyrkonventionen är mycket viktigt, men också där gäller det efterlevnaden. På s. 34 i utskottsbetänkandet under avsnittet om mänskliga rättigheter i Turkiet, bakgrunden, står det att kurderna inte får tala sitt eget språk. Det stämmer, men där pågår ju så mycket mer. Att de inte får tala sitt språk är det minsta problemet. Kurdernas fråga är svår, men den får inte vara olöslig. Situationen kompliceras naturligtvis mycket av att den mesta oljan i dessa länder ligger på kurdiskt område och av NATO-flanken mot öst i Turkiet. Det är helt klart här de verkliga komplikationerna finns. Det är svårt att lösa problemen innan den situationen reds upp.
Herr talman! De här replikerna ger mig ingen anledning att hetsa upp mig. Jag tycker att det hela sker i stor vänlighet. Jag förstår att Bertil Måbrink å sitt partis vägnar blir litet irriterad när man hänvisar till vad som har hänt tidigare. Men det väsentliga i mitt anförande var att med tillfredsställelse notera att vi nu är överens om att med glädje hälsa den utveckling som sker i Östeuropa och att vi alla delar den uppfattningen att det är oerhört viktigt att inte några bakslag inträffar som avbryter en lovande utveckling mot ökad respekt för mänskliga rättigheter. Jag vill till Ingbritt Irhammar säga att det finns en risk att vi överadministrerar detta arbete. Det är möjligt att ett institut för barns rättigheter kan vara av betydelse, men det behöver inte finnas i Norden, där vi har kommit så långt i vår lagstiftning till skydd för barnen. Vi kanske skall söka verka för att det placeras någon annanstans i världen. Detta gäller också ett FN-universitet för mänskliga rättigheter. Låt mig erinra om att FN genomgår en mycket djup ekonomisk kris. De av oss som besöker Förenta nationerna och talar med deras tjänstemän vet att man nu har det litet bättre ställt än för två år sedan, men att man inte har råd att inrätta en enda ny institution, för då måste det gå ut över något annat. Det finns inga ekonomiska förutsättningar för att nu begära att Förenta nationerna utökar sin administration på något område. Jag noterar att Bertil Måbrink säger att ni, då det gäller såväl Indonesien som Iran, inte vill avbryta förbindelserna, utan ni vill trappa ned dem. Ni vill inte vara med om någon ökning av de merkantila relationerna och tycker att vi skall avbryta vapenleveranserna till Indonesien. Indonesien är ett land dit nya vapenleveranser inte får ske. Det som händer med Indonesien är att tidigare tecknade kontrakt fullföljs, så att de reservdelar som man gjort upp om förut nu kan levereras. Jag anser i likhet med många andra här att vi inte bör teckna några nya vapenavtal med Indonesien. Jag noterar att vi i stort sett är överens, Inger Koch. Ni har inte reserverat er på en enda punkt i betänkandet. Det betyder att det inte i detta betänkande finns några delade meningar mellan moderaterna och socialdemokraterna. Till sist, herr talman, är det i frågan om kurderna som i andra frågor viktigt att vi inte lägger fram förslag som förlorar i FN. Det kan innebära bakslag som försämrar möjligheterna att nå resultat i framtiden. Det är därför den svenska regeringen måste iaktta sådan försiktighet och se till att det finns täckning i många länder för det vi för fram, så att vi har en realistisk möjlighet att genomföra det vi önskar. Det framgår av detta betänkande och av otaliga regeringsdeklarationer att den svenska regeringen och den svenska riksdagen är beredda att på alla punkter, så långt det är möjligt, vidareutveckla arbetet för mänskliga rättigheter.
Herr talman! Jag är förvånad över att man skall behöva ta till brösttoner för att Stig Alemyr skall gå i svaromål. Jag har inte fått någon kommentar till de frågor jag har talat om. Jag tycker inte att det står någonting i betänkandet om att man i Turkiet gör övergrepp mot kurderna, utom att de inte får tala sitt språk. Utskottets uttalande har en mycket svag skrivning. Det är därför vi har reserverat oss. I och för sig står det inte så mycket i reservationen heller, men det står mer i motionerna. Det är mycket svagt. Stig Alemyr sade att vi skall arbeta för de här frågorna, men då vill man gärna se ett resultat så småningom. Skall det bara vara fråga om underhandsinformation? Skall man inte officiellt gå till FN med ett förslag? Risken att man kan förlora får man alltid ta. Skall man vara säker på att vinna kan man sluta att ”spela”, sluta med att utforma olika konventioner och förslag. Det är klart att vi skall ha en god chans att få igenom våra förslag. Men fler och fler människor och folk gör något, och även i USA har man uttalat fördömanden av det sätt som kurderna behandlas på i alla dessa fyra länder. Sovjet har man inte yttrat sig så mycket om, och där lär ju kurderna ha det bäst.
Herr talman! Vi kan bara konstatera, Stig Alemyr och jag, att vi har olika uppfattningar på de punkter där centerpartiet har reserverat sig. Vi känner väl varandras argument och behöver inte fördjupa oss vidare i dessa. Det enda jag saknar och vill ha synpunkter på är varför majoriteten inte kan ställa upp på att verka för förbud mot plastkulor, dessa inhumana vapen som i huvudsak drabbar barn i ockuperade områden. Jag skall i stället använda min sista chans till inlägg till att instämma i mycket av det som sagts om förtrycket av det kinesiska folket, studenterna och deras försök att tala för mänskliga frioch rättigheter. Likaså vill jag instämma i mycket av det som har sagts om Kinas förtryck av det tibetanska folket, vilket Ragnhild Pohanka har nämnt. Jag vill också, för att vi inte skall glömma bort det, ta upp hur det rumänska folket fortfarande utsätts för förföljelse och hur man förstör deras byar och tvingar dem att flytta därifrån. Det är viktigt att vi fördömer det, vilket också görs i betänkandet. Det har talats om Turkiets övergrepp mot kurderna. Jag tycker att det är på sin plats att också nämna hur Irak förtrycker den kurdiska befolkningen och driver den till tvångsförflyttningar. Det är viktigt att vi fördömer det också. Som sista punkt vill jag nämna hur viktigt jag tycker att det är att vi fortsätter att kämpa för att dödsstraffet upphör att användas i olika länder. Vi har nått mycket långt inom Europarådet. Det är bara Turkiet som återstår och som fortsätter att ha dödsstraff i sina regler, även om man inte har använt det på senare år.
Herr talman! Det är klart att alla i utrikesutskottet avskyr den ammunition som vi ibland kallar plastkulor. Vi har t.o.m. sett sådan demonstrerad i utskottet vid ett tillfälle. Det står i betänkandet: ”Utskottet utgår ifrån att regeringen kommer att fortsätta sina ansträngningar för att internationellt reglera användandet av denna typ av ammunition.” Utskottet har inte nonchalerat, inte negligerat denna viktiga fråga. När det gäller Turkiet har jag sagt förut — och jag vill gärna upprepa det för att undvika missförstånd — att jag hoppas att den kommission mot tortyr och andra kränkningar av mänskliga rättigheter som för två månader sedan valdes av Europarådets ministerkommitté och ännu inte kommit i gång med sitt arbete, skall kunna göra insatser även när det gäller kurderna i Turkiet. Den kommer att ha svårare att göra det i Irak och andra länder. Vi har tidigare beklagat den kurdiska situationen, och vi ser stora svårigheter att finna någon form av lösning på problemet. Dödsstraffet nämndes nu, för första gången under denna debatt, av Ingbritt Irhammar.

Herr talman! Jag vill börja med att beklaga att jag av någon anledning hamnade utanför den första debattrundan, trots att folkpartiet i likhet med moderaterna inte har någon reservation. Men jag skall ändå försöka göra mina kommentarer till debatten. Den liberala rättsstaten gör nu sitt segertåg över världen, och vi har under höstmånaderna sett östeuropéerna defilera förbi de västeuropeiska kamerorna — blyga tonåringar, frimodiga kvinnor, förskrämda äldre män, som har talat om för reportrarna vad det är de vill och trängtar efter. Vi har hört orden frihet och demokrati sägas på alla upptänkliga östeuropeiska och bal tiska språk, utom rumänska och bulgariska. Vi har bevittnat en seger över de kommunistiska diktaturerna, en seger för friheten. Men fortfarande lever två tredjedelar av världens befolkning under förhållanden där de förvägras grundläggande mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter förtrampas i världen av både högeroch vänsterdiktaturer, av både teokratiska och militära totalitära regimer. Mänskliga rättigheter förtrampas ofta under falska förevändningar om nationens säkerhet eller med hänvisningar till den ekonomiska och sociala utvecklingen. En av liberalismens viktigaste arbetsuppgifter är att kämpa för mänskliga rättigheter och fundamentala friheter världen över. Man brukar säga att det finns två slag av mänskliga rättigheter — å ena sidan de politiska och medborgerliga rättigheterna, å andra sidan de sociala och kulturella rättigheterna. De förnämsta är dock enligt min uppfattning de politiska rättigheterna. Yttrandefrihet och informationsfrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet är en nödvändighet för ett demokratiskt samhälle och för människors fulla deltagande. Utan fullständig information kan individen inte kritisera den förda politiken. Utan röst, och utan rättighet att uttrycka sig, kan individen inte bidra till politisk och social förändring. Just denna egenskap hos yttrandefriheten gör att den är jagad och fruktad av jordens diktatorer. Just att yttrandefriheten är demokratins och folkviljans instrument gör den så farlig för regimer vars legitimitet bygger på skräck och våldsutövande och inte på människors frivilliga stöd och förtroende, uttryckt i öppna val. Just därför är ett frisläppande av yttrandefriheten, som vi sett nu i Östeuropa, ett säkert tecken på en oundviklig demokratisering. Därför är det också en uttalad strävan hos totalitära regimer i olika länder att begränsa yttrandefriheten, att hindra att information når allmänheten, att strypa oppositionens möjligheter att verka. Tyvärr är det ofta en alltför framgångsrik strävan. Jag vill också säga något ord om de kulturella och sociala rättigheterna. Även om yttrandefriheten och de andra politiska rättigheterna är centrala för att människan skall kunna åstadkomma någon förändring av sina villkor, är de sociala, ekonomiska och kulturella rättigheterna nödvändiga om människan skall kunna leva i värdighet. Man kan med fog fråga sig vad yttrandefriheten är värd för den som inte kan läsa eller inte har råd att köpa tidningen. Den mycket farliga slutsats som alltför många tyvärr drar är att de politiska rättigheterna är en lyx som kan undvaras till dess att utvecklingsnivån höjts. Men de politiska rättigheterna hänger ihop på ett helt annat sätt med de ekonomiska och sociala. För att de ekonomiska och sociala rättigheterna skall kunna bli verklighet måste det finnas politiska rättigheter. Bristen på ekonomisk och social utveckling i många u-länder är inte sällan orsakad direkt av att fundamentala friheter inte existerar. Medborgerliga och politiska rättigheter är aldrig en lyx som kan vänta medan utvecklingsnivån höjs — de utgör snarare själva förutsättningen för framåtskridandet. Redan från FN:s tillkomst blev skyddet för de mänskliga rättigheterna en huvuduppgift för organisationen. Man upprättade på ett mycket tidigt stadium kommissionen för de mänskliga rättigheterna, som Sverige nu återigen är medlem av för en treårsperiod. Som utskottet konstaterar är de internationella normerna för mänskliga rättigheter i stort sett färdigformulerade. Några uppgifter håller man på att slutföra, andra uppgifter återstår att finna lösningar på, men i huvudsak är det internationella regelsystemet för de mänskliga rättigheterna utbyggt. Det är dock viktigt att fullfölja och slutföra arbetet med de internationella normerna. Barnkonventionen har nu äntligen slutförts. Nu bör arbete bedrivas i syfte att reglera och förbjuda dödsstraffet samt att förbättra skyddet för flyktingar som flytt undan krig eller andra katastrofer. Också andra typer av skydd, t.ex. för handikappade, kan behöva stärkas. Även om normsystemet i princip är klart, kan man dess värre inte säga detsamma om arbetet att få världens stater att respektera det. Här ligger de närmaste decenniernas stora arbetsuppgift. En första del i det arbetet blir att söka förmå så många stater som möjligt att ansluta sig till och ratificera de olika dokument om mänskliga rättigheter som nu finns. Men ett sextiotal stater har varken undertecknat eller ratificerat FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, däribland Kina, och ett flertal stater — bl.a. USA — har ännu inte ratificerat den. Därför är det en utomordentligt viktig åtgärd att verka för ett ratificerande av detta grunddokument för de mänskliga rättigheterna. Men även om en stat har anslutit sig och ratificerat en konvention betyder detta inte automatiskt att man kommer att följa den. Därför är klagomaskineriet en mycket viktig del i skyddet av de mänskliga rättigheterna. Klagomaskineriet är olika utformat för olika konventioner. Ibland är det effektivt, och ibland är det mindre effektivt. Till FN-konventionen om de politiska rättigheterna har man knutit en mellanstatlig klagorätt. Men för att den skall kunna utnyttjas måste både den anmälande staten och den kritiserade staten ha accepterat klagorätten. För tillfället är det endast ett fyrtiotal stater som har anslutit sig till detta. Det är kanske ingen tillfällighet att just dessa länder inte befinner sig särskilt högt på listan över de länder som systematiskt kränker mänskliga rättigheter. Därför är det en viktig uppgift att aktivera den mellanstatliga klagorätten och se till att fler stater ratificerar den. Den individuella klagorätten är ett av de mest effektiva medlen för att bekämpa brotten mot mänskliga rättigheter. Det handlar om individuella rättigheter, och därför måste individen ha rätt att påtala kränkningar. Jag noterar att utskottet har slagit fast just detta. Inte minst mot bakgrund av liberaliseringarna i Sovjet och Östeuropa är det viktigt att nu öka arbetsinsatserna för att få ett internationellt erkännande av den individuella klagorätten. Vi kan spänna bågen litet hårdare nu. Om Sovjet skulle ansluta sig till tilläggsprotokollet om individuell klagorätt, så blir det ett test på vad perestrojkan är värd. Först det land som är berett att ge enskilda individer klagorätt visar en verklig vilja att värna de mänskliga rättigheterna. Det är viktigt att stärka också FN:s möjligheter att skydda de mänskliga rättigheterna. Här finns en rad olika möjligheter. En möjlighet inför framtiden är att se till att en domstol inrättas vars beslut måste respekteras. Det finns en domstol för den europeiska konventionen för mänskliga rättigheter, men det finns ingen motsvarande för FN:s konvention. Inrättandet av en sådan motsvarande domstol vore en genomgripande reform, som skulle stärka konventionen och dess efterlevnad. Utskottet menar att tiden ännu inte är mogen att väcka ett sådant förslag, men argumenterar inte i sak mot förslaget. Självfallet bör arbetet med att övertyga fler stater att ratificera konventionen ha prioritet framför inrättandet av en domstol, man jag vill understryka vilken betydelse en sådan domstol skulle ha för efterlevnaden av konventionen om mänskliga rättigheter. Det vore inte en bra utveckling om vi i framtiden skulle fortsätta att ha två olika system för konventioner om mänskliga rättigheter: ett — nämligen det i Europa — som fungerar bra och där det finns en klagorätt och ett för resten av världen, där denna möjlighet inte finns. I Östeuropa är, som jag har nämnt, utvecklingen mycket positiv när det gäller de mänskliga rättigheterna. Även andra glädjeämnen finns, länder där vi ser hur demokratin äntligen stabiliseras. Uganda och Paraguay är positiva exempel. Men det finns också många länder som, sedan motionerna skrevs i vintras, har sällat sig till den skara som vi behandlar i betänkandet, men som egentligen inte blir föremål för diskussion i dag. Jag tänker då framför allt på Kina och massakern på den Himmelska fridens torg. Jag tänker också på Cambodja, där risken för att de röda khmererna återkommer är ett framtidshot som medför en skräck för den krigshärjade cambodjanska befolkningen. Men jag vill kommentera några av de många länder som nämns i betänkandet. Turkiet är ett land som vi har anledning att ställa särskilda krav på. Det är ett land som tillhör den europeiska sfären av medlemmar i Europarådet. Tre rapporter om dokumenterad tortyr har under senare tid kommit från Amnesty International. I rapporterna finns också belägg för att man i Turkiet har fortsatt att använda sig av tortyr även efter det att man ratificerade tortyrkonventionen. I Turkiet har man t.o.m. bannlyst en Amnestyrapport från november 1988 som handlar om mänskliga rättigheter i Turkiet; den heter Human Rights Denied. En bannlysning av en organisation för mänskliga rättigheter och av dess rapporter är ingenting annat än en diktaturs arbetsmetod. Turkiet svänger mellan demokrati och diktatur på ett sätt som man inte riktigt klarar. Frågan är hur stort tålamod resten av Europa skall ha. Rumänien är ett land som också har förekommit mycket i debatten. Det är en av de sista bastionerna för stalinismen. Man kan bara hoppas att det verkligen blir en av Europas sista diktaturstater. Det är ofattbart, av samma skäl som när det gäller Turkiet, att man i ett land som i grunden är europeiskt ägnar sig åt ett omfattande förtryck av sina egna medborgare. Saken blir inte bättre av att Rumänien slentrianmässigt och mot bättre vetande tillbakavisar alla anklagelser. Därför är det mycket viktigt att Sverige tar upp Rumänien i FN-kommissionen för mänskliga rättigheter. Irak är ett av världens i särklass värsta länder när det gäller brott mot mänskliga rättigheter. Dels har man fördrivit tiotusentals kurder genom att bomba dem med stridsgas och anfalla dem med konventionella vapen, dels har man tvångsförflyttat ett mycket stort antal av dem. Man har också tagit barn och vuxna till fånga. De har avrättats, och det förekommer tortyr. Det finns rapporter om tortyr av barn. En fånge som = Prot. 1989/90:35 kommit ut från ett fängelse har berättat om en mycket utstuderad tortyrme 29 november 1989 tod: Man tog ett spädbarn från föräldrarna och lät det vara utan sin mammas. AS mjölk medan föräldrarna i cellen bredvid fick lida av att höra barnets skrik timme efter timme — en sju månaders baby. Det förekommer även tortyr av större barn i syfte att tvinga fram bekännelser om deras föräldrar, eller andra upplysningar. Att det internationella samfundet har misslyckats med att över huvud taget ta upp Irak till behandling är en skam. Detta innebär en risk för att förtroendet för hela regelverket om mänskliga rättigheter undergrävs. Kurderna är särskilt utsatta i Irak, och de har problem även i andra länder. Jag vill slå fast att utskottet också säger att regeringen bör fortsätta ansträngningarna att ta upp frågan om kurdernas mänskliga rättigheter till behandling i FN. Det är en mycket viktig markering som utskottet gör. Utöver enskilda stater tar betänkandet upp vissa typer av kränkningar av mänskliga rättigheter, speciellt dödsstraffet. Dödsstraffet innebär en kränkning av rätten till liv. Det är särskilt allvarligt att en demokratisk stat som USA praktiserar dödsstraffet. Man har sedan 1976 t.o.m. återinfört dödsstraffet i 36 stater. För några månader sedan fanns över 2 000 dödsdömda fångar i 34 stater.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

Herr talman! I motion 1988/89:U526 har vi motionärer krävt ett tillkännagivande till regeringen om behovet av en allvarlig och stark protest samt intensifierat arbete inom FN:s ram mot massavrättningarna och brotten mot de mänskliga rättigheterna i Iran. Vårt motiv för detta krav var i januari i år och är fortfarande följande. Jag citerar ur motionen: ”Det utan tvivel stora antalet avrättningar som ägt rum i Iran mellan 1979 och 1985, enligt olika källor uppgående till minst 7000, avtog något efter 1985 men har nu återigen tilltagit i en sådan omfattning att man ibland använder termen folkmord. En källa uppger att under de senaste fem månaderna har minst 12 000 politiska avrättningar ägt rum. Namnlistor med närmare 1000 namn på personer som avrättats under tiden september-december 1988 har i dagarna presenterats — de flesta under 30 år, många under 18 år och den yngste en 13-årig pojke vid namn Agha Hosseini Reza. Bland de avrättade var 140 kvinnor, den yngsta 17 år. Åtskilliga av dem som avrättats har torterats i fängelserna och kvinnor har våldtagits innan dödsdomen verkställts. Många av dem som avrättats har suttit fängslade utan rättegång eller har avtjänat långa fängelsestraff efter bristfälliga rättegångar. Andra har frisläppts efter avtjänat straff men gripits igen och avrättats. Offentliga häng ningar av misstänkta mujahedin-sympatisörer har också ägt rum den senaste tiden. Särskilt oroande är bristen på möjligheter för politiska fångar i Iran att få en korrekt rättegång och sedan kunna överklaga straffet. Omvärlden får inte nöja sig med förklaringen att det endast är personer med allvarliga brott som döms till döden. Det senaste påbudet från presidenten för högsta domstolen i Iran säger att alla brottslingar som ertappas och döms till döden skall få sina domar verkställda inom 10 dagar. Denna ”lag” ger inte utrymme för ett rättvist domstolsförfarande och ännu mindre möjlighet för den anklagade att överklaga i högre instans.” Detta var situationen i januari i år, och hur har det då sett ut fram till dess vår motion började behandlas? Framför mig har jag en lista som upptar de officiella rapporteringar som gjorts i Teheranradion från maj månad fram till den 11 november. Listan upptar sammanlagt 471 avrättade personer. Alla var anklagade för narkotikasmuggling. Tidningen Abrar, som tillhör regimen i Iran, rapporterade den 23 juni att från årets början dittills 400 personer hade avrättats, anklagade för narkotikasmuggling, och 600 personer väntade på att bli avrättade, hängda eller stenade. Den 25 juni meddelade Islamiska Republiken — en tidning som tillhör regimledaren Ali Khameni — att 1 752 personer hade blivit arresterade, anklagade för narkotikasmuggling. I svenska TV-nyheter lär det ha rapporterats den 7 oktober att antalet avrättade under de senaste tio månaderna uppgick till 950 personer. Vi får inte förledas att tro att det endast handlar om narkotikasmugglare, som det sägs i Iran. Bl. a. Amnesty International har konstaterat att det dolt också rör sig om en mängd politiska avrättningar. Det officiella iranska undantaget från den här bilden gäller 15 kvinnor, där regimen anger att de stenats till döds för olagliga sexuella förbindelser och prostitution. Även om antalet avrättade verkar ha blivit färre under året, förekommer det i Iran fortfarande massavrättningar och oförminskat fortsatta brott mot de mänskliga rättigheterna. Herr talman! Mot bakgrund av den här redovisningen kan jag inte säga att jag är helt nöjd med utskottets behandling av vår motion. Vi motionärer hade naturligtvis förhoppningen att här i kammaren få ett brett stöd för vår motion om ytterligare och kraftfulla åtgärder för mänskliga rättigheter åt det iranska folket. När nu inte detta verkar vara fallet har jag ändå velat markera frågans betydelse genom detta inlägg i debatten.

Herr talman! Jag och Jill Lindgren, min bortgångna kamrat, har avlämnat en motion, som jag vill ta upp till speciell behandling. Man kan läsa följande på s. 41 i betänkandet: ”Dödsstraff används. Tortyr och misshandel av fångar förekommer, människor försvinner, rättssäkerhe ten är liten, domstolarna är inte fria utan korrumperade etc.” Detta gäller alltså Östra Timor och Irian Jaya, alltså Väst-Papua. År 1988 var något av fredens år. Namibia började få litet självständighet liksom bl.a. Västsahara, och 1989 var Östeuropas fredsår. Den här utvecklingen har varit glädjande, men på Östra Timor har det indonesiska övergreppet mot civilbefolkningen fortsatt. Det är ett klart brott mot de mänskliga rättigheterna. Krigföringen av Fretilin försöker man betrakta som ickeexisterande. I betänkandet står det: ”En viss motståndskamp, ledd av Fretilin, torde förekomma, men den är av allt att döma av begränsad omfattning.” Detta är inte alls den åsikt som finns ute i världen inom Amnesty International och de medborgarrättsrörelser som har försökt att ta reda på hur det står till i landet. Det är emellertid mycket svårt att göra detta, eftersom det är nästan omöjligt att ta sig in i Östra Timor. Till Väst-Papua kan man absolut inte komma utan ett speciellt tillstånd. I november 1975 blev Östra Timor självständigt, men självständigheten varade bara tio dagar. Självständigheten bröts den 7 december, då landet invaderades av Indonesien. Ett av efterkrigstidens värsta folkmord inleddes. Amnesty International skriver i en rapport om Östra Timor att en tredjedel av befolkningen, 200000 människor, beräknas ha dött och att ytterligare drygt 300000 människor tvingats ifrån sina byar till omflyttningsbyar eller s.k. strategiska byar, liknande dem som den amerikanska armén använde i Vietnam. Den svenska solidariteten med Östra Timor har verkligen lyst med sin frånvaro. I stället har handelsförbindelser med den indonesiska militärregimen prioriterats. I DN den 13 september 1988 kunde man läsa att den som egentligen var upphovsmannen till exporten av vapen till Indonesien var Kjell-Olof Feldt. I september 1975 godkände han i princip utförsel av Boforskanoner till Suhartos militärdiktatur. Bara några dagar innan Kjell-Olof Feldt godkände Indonesien som mottagarland hade en Amnestyrapport publicerats. Enligt den höll Indonesien 55 000 politiska fångar. Det där var bara en början. 1977 satte exporten i gång, och 1986 godkände den socialdemokratiska regeringen den största vapenexportleveransen till Indonesien någonsin, en leverans för 213 milj.kr. Socialdemokraterna, som 1982 tog över makten och som tidigare hårt kritiserat den borgerliga regeringen för att den 1980 avstod från att i FN:s generalförsamling rösta för Östra Timors rätt till självbestämmande, accepterar alltså fortsatt observatörstatus i IGGI — ett biståndskonsortium som stöder Indonesiens militärer. Ingvar Carlsson förklarade i Expressen den 16 mars 1987 att relationerna till den indonesiska regeringen är viktigare än solidariteten med Östra Timor. Herr talman! Den 15 september 1988 antog Europaparlamentet en resolution i vilken man fördömer Indonesiens ockupation av Östra Timor. Man uppmanar alla regeringar i Gemenskapen att avbryta vapenexporten till Indonesien. Den svenska medborgarkommissionen, som utredde vapenexporten, fann att ockupationen av Östra Timor utgör ett ”fullgott skäl för Sverige att avstå från varje form av vapenexport” till Indonesien. Ändå fortsätter man att förse Indonesien med s.k. följdleveranser. Vi menar att så länge ockupationen av Östtimor pågår måste alla leveranser stoppas, även av reservdelar och ammunition. En garanti måste lämnas att inga nya kontrakt skrivs. Dessutom måste man med kraft i alla sammanhang stödja Östtimors och Väst-Papuas rätt till självbestämmande. Östra Timor kan man nästan inte resa i. Amnesty rapporterar att man är bevakad. Myndigheterna övervakar postoch telefonväsendet, och det gör det omöjligt att bedöma hur det står till med de mänskliga rättigheterna i landet. Vi anser i miljöpartiet de gröna att oberoende observatörer måste få lättare tillträde till Östtimor och Väst-Papua. Dessutom vänder vi oss mot att Världsbanken finansierar ett barnbegränsningsprojekt i Indonesien som administreras av den indonesiska staten. Jag stod här i förra veckan och diskuterade med Kjell-Olof Feldt just om detta. Det här barnbegränsningsprojektet handlar om tvångssterilisering av människor, och det gör att hela minoriteten håller på att utrotas. Vi anser att man bör avbryta detta stöd från Världsbanken till Indonesien och närmare utreda vad det är som pågår innanför landets gränser. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till reservation 9.

Herr talman! Europa är just nu i högsta grad en dynamisk världsdel. Sovjetunionen och flera östeuropeiska länder är i färd med att ompröva sina samhällssystem i en demokratisk riktning. De söker nu ett brett samarbete med länderna i väst för att förändra ekonomiska och politiska system som är i kris. Samtidigt pågår i Västeuropa en historisk integrationsprocess, en process som i princip syftar till ett gränslöst Europa — med fri rörlighet för människor och företag — samtidigt som varje lands och regions särart respekteras. Det är en utveckling som tillsammans med de framsteg som faktiskt nåtts i nedrustningsförhandlingarna mellan Förenta Staterna och Sovjetunionen ger förhoppningar om en mer demokratisk och fredligare värld. Vi får dock inte blunda för att i den pågående utvecklingen i Östeuropa och Sovjet länge undertryckta konflikter kan blossa upp och få tragiska konsekvenser. För vår del är det viktigt att vi, som det uttrycks i betänkandet, förenar vårt internationella arbete för fred och nedrustning med omsorg om den egna säkerheten, om stabilitet och avspänning i det egna närområdet för att kunna få trovärdighet i nedrustningsarbetet. Vår bestämda uppfattning är att Östersjön skall vara ett fritt hav — med tillträde för alla. Genom att ta emot örlogsbesök markerar vi vår ambition att medverka till att bevara Östersjön som ett fritt hav. För en alliansfri stat — Prot. 1989/90:35 som Sverige ger örlogsbesök hos oss och våra fartygs besök i andra länder 29 november 1989 ett militärt utbyte och bidrar till flottans utbildningsbehov. Det skapar också Nn förtroende och kontakter mellan länder som är av internationell betydelse. Införandet av krav på garantier mot kärnvapen vid örlogsbesök skulle leda till mycket komplicerade kontrollproblem. Ett svenskt förbud mot besök från kärnvapenländerna skulle med största säkerhet leda till att deras besök upphörde. I båda fallen riskerar vi att försämra våra relationer med dessa stater och vi skulle även minska förutsättningarna för nordiskt samförstånd i säkerhetspolitiska frågor — inte minst när det gäller skapandet av en kärnvapenfri zon i Norden. Det är av stor vikt att Sverige bidrar till att det säkerhetspolitiska mönstret i Norden inte rubbas. Finland har som vi en neutralitetspolitisk linje — medan Norge, Danmark och Tsland tillhör NATO. För dessa länder är örlogsbesök och gemensamma övningar en viktig del i NA TO-medlemsskapet. De har i den nordiska stabilitetens intresse lagt vissa restriktioner på sitt agerande som t.ex. att inga kärnvapen får stationeras innanför deras gränser under fredstid. Frågan om örlogsbesök och den därmed i debatten sammanhängande frågan om hur vi skall medverka i och påverka avskaffandet av kärnvapen är en fråga som vi allra bäst kan driva i internationella fora. Det är då också ytterst väsentligt att Sverige har goda relationer till just de länder som vi främst vill samtala med och påverka när det gäller nedrustning av kärnvapen. Nedrustningsförhandlingarna vad gäller kärnvapen pågår nu mellan de båda supermakterna i en mycket positivare anda än tidigare. Man har t.ex. beslutat att avveckla medeldistansmissilerna, träffat överenskommelse om kontroll av kärnvapenprov och kommit en god bit på väg mot ett START avtal. Att då komplicera förhandlingarna med vad som skulle ingå i en frysning av kärnvapen kan vara en betydande risk för att arbetet med kärnvapennedrustningen försenas. Det är bara att konstatera att flera av de krav som Sverige tillsammans med andra drivit under senare år i nedrustningssammanhang snarare skulle ha äventyrat den ytterst löftesrika utveckling på nedrustningsområdet som nu pågår. Herr talman! Jag vill därmed yrka bifall till vår reservation nr 5.

Herr talman! En viktig del av Sveriges säkerhetspolitik är att arbeta internationellt för avspänning och nedrustning. Genom vår alliansfrihet och genom att vi satsar avsevärda resurser i det internationella fredsarbetet har vi kunnat spela en i förhållande till vårt lands folkmängd stor roll i nedrustningsarbetet. Dag Hammarskjöld, Alva Myrdal, Olof Palme, Inga Thorsson och Jan Eliasson har gjort och gör internationellt lovordade insatser. Det är väsentligt att vi inte låter närmandet till EG försvåra vår självständiga roll i fredsoch säkerhetsarbetet. Nordens gemensamma uppträdande i FN har varit framgångsrikt. Vi har fortfarande det namnet om oss att vi tar parti för världens majoritet: de fattiga och förtryckta. Vårt ställningstagande för Världsbankens och Internationella valutafondens okänsliga krav på en strukturanpassning väcker emel 27 lertid berättigad undran. Genom att vara med om att lägga ut makroekonomiska dimridåer bidrar vi till social nedrustning utan att hindra militär upprustning. Det är bra att utredningen om det multilaterala biståndet undersöker hur detta stämmer med våra biståndspolitiska mål. Utrikesutskottets betänkande nr 6 som vi diskuterar nu präglas av att det råder en stor enighet i Sverige om hur vi bäst arbetar för nedrustning. På några viktiga punkter har emellertid centern, vpk och miljöpartiet andra åsikter än majoriteten och har därför lagt ett antal gemensamma reservationer. I reservation nr 1 framhåller vi att uppmärksamheten i ESK också bör riktas mot förtroendeskapande åtgärder från Medelhavet till Nordpolen. ESK, den Europeiska säkerhetskonferensen, som nu hålls i Wien, ser enbart på dimensionen från Atlanten till Ural. Sovjetunionens och USA:s upprustning i de norra haven är oroväckande. Sverige har lagt förslag i FN och Nedrustningskonferensen i Genåve om marin nedrustning. Också i ESK bör denna fråga drivas. De nordiska parlamenten har beslutat om en kärnvapenfri zon i Norden. Arbetet med att konkretisera detta går emellertid trögt. I reservation nr 2 vill vi stärka och påskynda processen genom att ge det arbete som den informella parlamentarikergruppen utför mer resurser och etablerade former. I reservation nr 5 vill vi skärpa praxis vid örlogsbesök i svenska hamnar. Det är enligt svensk lag inte tillåtet att föra in atomvapen i vårt land. Alltså är inte kärnvapenbestyckade fartyg välkomna i svenska hamnar. Detta har med kraft markerats av olika kommuner. Regeringen har emellertid trätt emellan och tvingat på dessa kommuner örlogsbesök utan garantier för kärnvapenfrihet. Det är bra att vi arbetar internationellt för en ändrad praxis när det gäller att varken dementera eller bekräfta kärnvapen ombord. Men det räcker inte. Nya Zeeland har beslutat att statsministern skall försäkra sig om att inga kärnvapenbestyckade fartyg kommer in i Nyzeeländska hamnar. Sverige bör likaledes kräva besked om att svensk lag respekteras vid örlogsbesök eller på annat sätt försäkra sig om att så sker. Sverige arbetar sedan länge för att avskaffa kärnvapnen i världen. Det finns nu ett system för att övervaka ett totalstopp för provsprängningar. Om kärnvapnen inte får testas kan man inte utveckla nya och de gamla blir så småningom oanvändbara. Därför är ett provstoppsavtal ett praktiskt sätt att avveckla atombomberna. När stormakterna skyllde sin ovilja att sluta provspränga på att det inte gick att kontrollera, fick Alva Myrdal igenom i Nedrustningskonferensen i Genéåve att man skulle utarbeta ett system för övervakning. Detta är nu färdigt och riksdagen kommer senare i år att ta ställning till att erforderliga resurser ställs till förfogande för att det skall kunna tas i bruk. I Washington, Moskva, Canberra och Stockholm finns centraldatorer dit alla världens länder kan rapportera in och få tillägg till seismologiska resultat. Vad gäller det uppenbara sambandet mellan atomvapnen och den s.k. fredliga kärnkraften spelar emellertid Sverige en egendomlig roll. Lika energiska som vi är när det gäller att arbeta för att få bort kärnvapnen, lika ener giska är vi för att internationellt sprida kärnkraften, vilket leder till spridning av atomvapen. IAEA — FN:s atomenergiorgan i Wien — har enligt sin stadga, som vi återger i reservation 9, till huvudsaklig uppgift att sprida kärnkraft över världen. Efter förmåga, heter det, skall man också försöka hindra att detta leder till spridning av atombomber. Det är minst sagt märkligt att FN fortfarande ställer sig bakom ett sådant uppdrag. När FN:s generalförsamling bildade IAEA trodde världen att atomkraften var framtidens billiga och säkra energikälla. Det tror man inte längre. Utskottet påpekar att IAEA inte själv kan förväntas ändra sin stadga, vilket förefaller troligt. Men självfallet måste FN finna former för att befria sina organ från uppgifter som visat sig rent destruktiva. U-ländernas berättigade anspråk på att få tillgång till energiteknik bör FN tillmötesgå genom en intensifierad satsning på förnybara energikällor, i Brundtlandrapportens anda. Sverige spelar en central roll för att legitimera kärnkraften i världen. Vi har ledande befattningar i ICRP, det internationella strålskyddsorganet, och försäkrar i rapporter till FN varje år att strålningen är under kontroll. IAEA har alltid haft svenska chefer, först Sigvard Eklund och nu Hans Blix, som far runt världen och propagerar för kärnkraft, samtidigt som Sverige beslutat avveckla kärnkraften, med Hans Blix som general för den segrande linjen i folkomröstningen. Inte minst de svenska ambassaderna tycks ha tagit starkt intryck av hans propaganda. Vårt motsägelsefulla uppträdande när det gäller kärnkraften kan inte väcka annat än löje internationellt. I reservation 9 kräver vi att Sverige i FN väcker förslag om ändrad stadga för IAEA, så att IAEA befrias från sin omöjliga dubbla roll att både sprida kärnteknik och försöka hindra kärnvapenspridning. I reservation 10 vill vi att regeringen skyndsamt tar initiativ till att hindra kärnvapenspridningen via kärnkraftteknik. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till samtliga reservationer som är undertecknade av centern, vpk och miljöpartiet.

Fru talman! Låt mig börja med att yrka bifall till de reservationer som vpk har skrivit under. Efter att ha läst igenom det betänkande som vi nu debatterar har jag blivit minst sagt förtvivlad över en sak, nämligen den anda av uppgivenhet som präglar betänkandet. Det är samma anda av uppgivenhet som jag tycker präglar den svenska nedrustningsdebatten över huvud taget. I dag pågår en internationell utveckling med inslag av avspänning, nedrustning och demokratiseringsprocesser i Östeuropa. Vi befinner oss i ett skede av internationell utveckling som ingen kunde drömma om för bara något halvår sedan. I det läget tror jag Sverige är det enda land i vilket man fullständigt håller för öron, ögon, näsa och mun samt talar om att ingenting har hänt. Har det ändå hänt något ute i världen, kan vi ändå inte vara säkra på vad det kommer att innebära för Sverige. För att inte ta några risker gör vi ingenting utan väntar och ser. Vi avvaktar och låter allt förbli vid det gamla. Det är en attityd och ett förhållningssätt som jag över huvud taget inte förstår. Jag förväntar mig naturligtvis att den som skall försvara utskottets majoritetsskrivningar ger mig klara besked på den punkten.

Man är kvar i det kalla krigets tänkande. Fortfarande ser man på Sverige som ett militärt vakuum, som kommer att invaderas av någon av stormakterna om vi inte rustar oss militärt. ÖB, som är förespråkare för denna linje, vill ha en fortsatt isolerad, stark, militariserad neutralitetspolitik, som är anpassad efter ett delat och militärt upprustat Europa som inte längre existerar. Varför, frågar man sig, är det ingen som reagerar mot detta. Det är märkligt. Det här skall vara beslutsunderlaget när försvarsutskottet så småningom fattar beslut om hur det svenska militära försvaret skall se ut efter år 2000. Det blir ett dyrt försvar bakom vilket ligger ett gammaldags tänkande. Utskottet tycker tydligen att dessa frågor skall hanteras på det här sättet. Det är skrämmande med denna ovilja till nytänkande. Vi har i motioner påtalat att det nu om någonsin är läge för Sverige att ändra attityd, att vakna upp ur detta gamla kalla-kriget-tänkande och inse att vi faktiskt lever i en förändrad värld, som ställer helt andra krav på oss och på att definiera vårt säkerhetspolitiska läge på ett helt annat sätt än tidigare. Vi kan inte fortsätta att hålla fast vid en starkt militariserad neutralitet, när de militära hoten inte längre existerar. Det har vi pekat på i vår motion, och vi har sagt att det krävs en ny säkerhetspolitisk analys, där man tar hänsyn till vad som händer runt om i världen och till de andra säkerhetspolitiska hot som finns. Vi får inte bara tala i termer av militära hot utan också räkna in de globala överlevnadshot som vi står inför. Det gäller att göra en avvägning mellan dessa hot samt frigöra pengar och andra resurser från de militära delarna av säkerhetspolitiken och föra över dem till de civila delarna. På så vis kan vi på ett vettigt sätt möta de faktiska hot som vi står inför. En sådan allsidig belysning hade vi hoppats att försvarskommittén skulle få underlag för. Vi har också krävt att man skall anlita experter, inte bara militära sådana utan även fristående och självständiga fredsforskare och andra från både Sverige och utlandet. Denna begäran har sorgligt nog kommit på skam, om man ser till vilka s.k. experter som man har använt sig av i försvarskommitténs arbete. I januari skall försvarskommittén lägga fram sitt säkerhetspolitiska betänkande. Men vi anser att det inte är möjligt att nu göra en säkerhetspolitisk analys, som kan ligga till grund för ett försvarspolitiskt beslut år 1991. Om vi skall inta en hållning som går ut på att vänta och se, då skall vi också vänta med att göra den här säkerhetspolitiska bedömningen liksom vänta med att fatta ett försvarspolitiskt beslut tills vi har sett vart utvecklingen i Europa tar vägen. Under denna väntan skall vi föra en aktiv nedrustningspolitik. Den skall innebära att vi frångår den gamla synen på nedrustningsfrågor som nå = Prot. 1989/90:35 got som man sköter vid förhandlingsbord i Geneve eller Wien. Vi skall 29 november 1989 frångå den tidigare doktrinen, att nedrustning är internationella affärer och HA att vi i Sverige inte själva kan ta några egna steg därvidlag. Men i dag visar utvecklingen att det är möjligt för enskilda nationer att ta enskilda och egna steg för att föra nedrustningsförhandlingarna framåt. Vi i vpk anser att det är vad Sverige skall göra i dag. Sverige skall arbeta för en nedrustning i förhållande till sina grannar och göra aktiva insatser i arbetet för Norden som en fredszon. Sverige bör arbeta aktivt för att få i gång ett brett samarbete i Östersjöregionen när det gäller miljöfrågor, teknik, ekonomi, kultur och sociala frågor, men också i nedrustningsfrågor, med målsättningen att göra Östersjön till ett kärnvapenfritt och också vapenfritt hav. Målet skall vara att göra Norden och Östersjöregionen till en kärnvapenfri zon och på sikt också till en demilitariserad och fredlig region med ett ökat ekonomiskt, kulturellt och handelspolitiskt utbyte. Det är den insatsen som Sverige bör göra och den roll som Sverige i dag bör spela i det säkerhetspolitiska läge vi har. Det är den rollen som den svenska regeringen och socialdemokraterna borde ta på sig i det skede vi nu befinner oss i, om Sverige fortfarande skall ha någon som helst trovärdighet när vi säger att vi fortfarande är en nation som vill spela en positiv roll på den internationella arenan när det gäller fred och nedrustning. Den rollen har sorgligt nog den svenska regeringen och socialdemokraterna lämnat. I ett säkerpolitiskt läge, där Olof Palmes tal om gemensam säkerhet är aktuellare än någonsin, har vi en regering som helt enkelt har lämnat den linjen. Jag begriper inte varför. Det är som om klockorna och världen stod stilla just i Sverige, medan andra vindar blåser runt omkring Kriget kommer att bli uråldrigt. Det säger t.o.m. utrikesministern i Norge, men det säger inte utrikesministern i Sverige. Jag vet inte varför. Krig blir en gammaldags metod att lösa problem, en metod som bara ger förlorare och inga vinnare. Det borde vara en självklarhet för de flesta i dag, men inte för den svenska regeringen. Faran kommer inte längre från den andra sidan gränsen, från ett annat land. Nej, det är föroreningar, den ekologiska obalansen och matbristen som är farorna. De nationella gränserna är ingen hjälp för att stänga de här problemen ute, och de militära rustningarna hjälper inte heller. Det enda som hjälper är samarbete och avspänning och internationella överenskommelser. Det är den vägen som vi måste gå för att få bort de hot som i dag existerar. Det är mot den bakgrunden naturligtvis också generande, precis som Birgitta Hambraeus säger, med Sveriges hållning i vad gäller besök av kärnvapenbestyckade flottor och IAEA:s roll i världen. Vi har de senaste ett och ett halvt åren i denna kammare många gånger diskuterat frågan om besöken av kärnvapenbestyckade flottor. Man säger från regeringens sida: Vi skall avvakta och se. Vi tycker att de internationella förhandlingarna för att ändra på politiken går så bra att vi inte vill störa dem genom att göra handling av orden också på hemmaplan. Detta är en mycket märklig syn på hur man skapar trovärdighet för den 31 politik som Sverige bedriver. Det är lika dubbelt, och lika falskt och omoraliskt, som vår vapenexport — verka för internationell fred och nedrustning, sälja vapen och se till att militarisera tredje världens länder och världen i övrigt. Sverige verkar för ett internationellt stopp för besök av kärnvapenbestyckade flottor, men man tar emot dem hemma med öppna armar. Det är inte konstigt att många människor tycker att politiker för ett dubbelspel. Man kan inte lita på vad politiker säger, och det föds ett politikerförakt. Detta är en av grogrunderna för det föraktet. Det är på samma sätt lika förkastligt och omoraliskt med den hållning vi har när vi har en statsminister, som säger att kärnkraft inte får plats i ett civiliserat samhälle, och samtidigt har en regering, och en majoritet i denna församling, som anser att vi skall stödja IAEA och det organets arbete. Det organet verkar för att med kraft sprida kärnkraften i världen, inte minst till tredje världens länder. Regeringen negligerar totalt att det finns ett samband mellan den civila kärnkraften och kärnvapnen och menar tydligen också att det vi inte kan ha i Sveriges civiliserade samhälle, det skall man åtminstone kunna ha i de — enligt vad jag antar — ociviliserade samhällen som tredje världens länder utgör. Detta är en omoralisk hållning. Jag menar att det saknas moral i dessa frågor. De reservationer som vänsterpartiet kommunisterna har avgivit tillsammans med centern och miljöpartiet visar på en moralisk hållning i dessa frågor som efterlyses av allt fler människor och av en allt större kunnig, aktiv och medveten fredsopinion i Sverige, i världen och också hos de partier som här säger sig försvara dessa ståndpunkter. Jag tror att tiden verkar för oss, vi som tidigare har kallats naiva och orealistiska. Men den senaste tidens utveckling har visat att det är vi som är realisterna. Det är vi som kräver nedrustning och skrotning av vapen, förbud mot kärnkraft och kärnvapen. Det är vi som står för den realistiska hållningen, och det kommer tiden att utvisa. Vi kommer att få rätt. Jag skulle önska att det var fler i denna kammare som insåg detta och som ställde sig bakom kraven på samma energiska sätt som vi pläderar för dem. Med detta vill jag yrka bifall till de reservationer som vpk varit med om att avge.
Fru talman! Jag tackar för att jag har fått komma till tals på reservanternas naturliga plats på talarlistan, trots mitt slarv med talaranmälan. Detta berodde på att jag kom hem sent i natt från Gendve — nedrustningens huvudstad. Men jag var inte i Genéåve för att delta i några nedrustningsförhandlingar, utan bl.a. för att tillsammans med gröna vänner kunna glädjas över resultatet i den schweiziska folkomröstningen om arméns vara eller icke vara. Som kanske är bekant röstade en tredjedel av schweizarna för att avskaffa armén. I Genéve, nedrustningens huvudstad, röstade 50,4 26 av medborgarna för en avskaffning av armén. Tala om nedrustning! Vad är det för nedrustning som Maj Britt Theorin håller på med, jämfört med detta? Detta är minsann inga halvmesyrer! Stadgade schweiziska borgare, bankkamrerer, alpbönder och andra med båda fötterna stadigt på marken röstade på att av skaffa armén. Puts väck, bort med alltihop! Det var inte fråga om några pro = Prot. 1989/90:35 cent hit eller dit, eller att ta bort ett flygplan här eller där eller att skrota den 29 november 1989 ena raketen eller den andra. Nej, 50,4 20 av invånarna i Gengve ville skrota VA alltihop utan några krusiduller! Kan detta möjligen bero på att de var påverkade av att bo i en stad där man ägnar sig åt nedrustningsförhandlingar? Kan det bero på att det för dem finns ett samband mellan krav på nedrustning utomlands och ett moraliskt krav på att göra någonting själv? Kan det bero på att de insåg att nedrustning inte bara kan vara att man kräver av de andra att de skall ta bort sina vapen, medan man själv inte bara skall skaffa sig fler vapen, utan dessutom sälja dem i hela världen? Kan det möjligen finnas det sambandet att man har begripit att man skall sopa framför egen dörr innan man kräver någonting av andra? Jag tycker det finns anledning för svensk offentlighet, den svenska regeringen och svenska politiker att djupt begrunda resultatet av den schweiziska folkomröstningen, framför allt i Geneve. Här hemma har vi det på ett annat sätt. Vi har ett ”nedrustningsutskott”, som de av oss som deltar i den här debatten i stor utsträckning tillhör, och sedan har vi ett ”upprustningsutskott” som kallas försvarsutskottet. Där sitter andra politiker, och de sysslar med att upprusta. På så sätt skall man så att säga slippa det moraliska dilemmat genom att uppgiften fördelas på olika grupper av politiker. Men det kan bli vissa problem ändå. Ibland smyger det även i utrikesutskottets handläggning av nedrustning sig in vissa idéer om att man skulle kräva någonting av Sverige självt. Då blir det stopp från de flesta, och framför allt de största, partierna. Det blir nej om man vill göra någonting för en kärnvapenfri zon i Norden, om man vill att vi skall säga nej till besök av kärnvapenbestyckade örlogsfartyg och man vill att vi verkligen skall protestera mot det land som är EG:s nuvarande ordförandeland och som spränger bomber, nu senast i går. Det blir nej om man vill att vi skall påpeka sambandet mellan kärnkraft och kärnvapen. Då plötsligt blir det slut på den enhälliga nedrustningsståndpunkten i nedrustningsutskottet. Då kommer i stället så att säga upprustarbockfoten fram, och det blir nödvändigt för oss som tycker att det skall vara en konsekvent moral i detta att reservera oss. Örlogsbesök! Hur länge skall Sverige kröka rygg för supermakterna? Vad är det som gör att vi inte kan vara lika tuffa som Nya Zeeland och kräva klara besked om att man följer de lagar vi i Sverige stiftat. Även majoriteten säger att man inte vill ha dessa besök, men man vill inte kräva laglydnad av besökarna. Bland motionärerna i denna fråga finns det inte bara företrädare för de partier som har reserverat sig utan också för socialdemokraterna och folkpartisterna. Jag hoppas verkligen att dessa enskilda ledamöter i varje fall röstar enligt sin övertygelse när vi kommer så långt. Vi har också frågan om sambandet mellan kärnvapen och kärnkraft. Birgitta Hambraeus höll ett utmärkt anförande i den frågan. Men det måste väl ändå ha inträffat en liten lapsus hos kärnkraftsmotståndarna. Det finns ju också ett icke-spridningsavtal av samma innehåll som IAEA. Det framgår av handlingarna att Sverige skrivit under ett avtal som föreskriver att avtals 33 parterna skall bidraga till den fortsatta utvecklingen av kärnenergins tillämpning för fredliga ändamål. Här måste det ha skett ett olycksfall i arbetet, eftersom det bara är miljöpartiet som reserverat sig för att Sverige skall kräva ändring av det avtalet. Men det blir vid voteringen möjligt för alla ärliga kärnkraftsmotståndare att rösta rätt. Så till de franska proven! I går smällde det franska bomber igen. Det räcker inte med vaga påminnelser. Är det möjligen EG som spökar och som gör att man inte vågar protestera högt mot EG-ordförandelandet? Fru talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer som miljöpartiets företrädare i utskottet undertecknat.
Fru talman! Jag har förståelse för att Per Gahrton kom hem sent i går och inte hunnit läsa betänkandet så noga. Vi vill, precis som miljöpartiet, att IAEA:s stadgar skall ändras och att IAEA inte längre skall ha denna omöjliga dubbla roll. Det är bara det att vi inte tror att IAEA själv kan ändra stadgan. Det ligger kanske inte ens inom IAEA:s mandat att göra det, utan vi vill att FN skall ändra stadgan. Det är detta som skiljer oss åt. Men att denna IAEA:s roll är omöjlig är vi helt överens om; man kan inte verka både för att sprida kärnkraften och för att stoppa atomvapenspridningen.
Fru talman! Att jag kom hem sent i går har inte medfört att jag inte läst detta betänkande, som jag själv varit med att fatta beslut om. Betänkandet var färdigt långt tidigare, och jag vet mycket väl vad som står i det. Jag vill ogärna gräla med Birgitta Hambraeus om kärnvapen och kärnkraft, men faktum är att det i betänkandet står som jag har sagt. Reservationen kräver att vi skall verka för att detta avtal ändras, medan majoriteten resignerat utgår från att man inte kan få fram någon ändring. Jag tycker att man i konsekvensens namn bör rösta för reservationen om man är emot det svenska uppträdandet på den internationella scenen till förmån för kärnkraften.

Fru talman! ”Snacka om nedrustning — i Genéve där nedrustar de minsann. Hela 54 96 vill inte ha någon försvarsmakt”, sade Per Gahrton och travesterade en annan skådespelare. Jag fick omedelbart associationer till Hasse Alfredson. Men snacka om nedrustning är precis vad vi skall göra i dag, och då vill jag först vända mig till Gudrun Schyman. Jag tycker att hon höll ett allmänpolitiskt anförande, där hon vävde in vapenexport, svensk försvarspolitik och en mängd andra saker. Det är inte så att det hon talade om inte har med nedrustning att göra, men utskottets betänkande baserar sig på motioner, och mig veterligt behandlas i betänkandet inga motioner från vpk om de frågor Gudrun Schyman berörde. Fru talman! Det är inte fullt ett år sedan vi senast debatterade nedrustningsfrågor här i kammaren. Då kunde vi peka på flera hoppfulla inslag i nedrustningsarbetet. Genom undertecknandet av INF-avtalet hade något av ett genombrott inträtt i nedrustningsarbetet, och i dag kan vi konstatera, Gudrun Schyman, att den positiva utvecklingen håller i sig. Åtminstone de bilaterala förhandlingarna mellan USA och Sovjet har i flera avseenden kraftigt överträffat våra högt ställda förväntningar. Trots att årets nedrustningsbetänkande som vi skriver i inledningen endast behandlar utvecklingen under det senaste året, är det ett ganska omfattande dokument. Därtill är det ett mycket värdefullt uppslagsverk för den som vill uppdatera sina kunskaper på nedrustningsområdet. Att det är ett ganska tjockt betänkande är också ett tecken på att det faktiskt varit ett mycket händelserikt år också på nedrustningens område. Det har så äntligen efter alltför lång tid i det kalla krigets tecken blivit ett rejält töväder — ja, nästan riktig högsommarvärme — supermakterna emellan. För vad skall man annars kalla det, när som i onsdags i förra veckan vi i amerikansk TV kunde höra George Bush berömma och prisa Michail Gorbatjov för dennes reformpolitik och när de båda, efter vad som är känt, utan formell förhandlingsordning och till synes mest för att umgås och lära känna varandra i slutet på den här veckan skall träffas på Malta. Fru talman! Med förväntan — ja, nästan andlöst — åser vi hur det politiska livet i Östeuropa förändras i rasande takt. Nyheterna om den senaste utvecklingen är gamla innan trycksvärtan har hunnit torka. Detta sker inför våra ögon och utan de ingripanden från Sovjet, som för några år sedan sannolikt varit helt oundvikliga. Från sovjetiskt håll har man i stället förklarat att man inte har för avsikt att lägga sig i demokratiseringen av Centraloch Östeuropas länder. Vi håller andan, och vi håller tummarna för att det här stora bidraget till avspänning i världen skall fullföljas på ett lyckosamt sätt. Begreppet ”gemensam säkerhet”, som för några år sedan myntades av Palmekommissionen och som innebär att varaktig fred och säkerhet mellan länder och folk aldrig kan uppnås i kamp mot varandra utan endast i gemensamt arbete för fred, tycks ha fått förnyad aktualitet i det nu pågående supermaktsamarbetet. För många i min generation som vuxit upp under 50 och 60-talen med en ständigt närvarande oro för att fiendskapen mellan supermakterna skulle urarta till öppet krig, är den här utvecklingen mer än efterlängtad. Men samtidigt är det kanske alltför tidigt att låta sig gripas av glädjefnatt. Det finns fortfarande skäl att varna för det som jag en gång hörde Norges utrikesminister Thorwald Stoltenberg kalla ”pölseeffekten”. Vad han menade var att när gamla vapen skrotas ersätts de med nya och modernare. Pölseeffekten förklarade Stoltenberg så här: ”Om man klämmer ihop en pölse på mitten så att den är till synes alldeles tom, kan man vara alldeles förvissad om att det pyser ut i ändarna.” Nu tycks det dock som om dagens långtgående nedrustningsförslag mera hänger samman med ett nytt defensivt synsätt och ekonomiska behov än taktisk omrustning, varför pölseeffekten förhoppningsvis har dålig bäring i dagens nedrustningsförhandlingar. Men även om supermaktsamarbetet nu genomsyras av god vilja, har faktiskt bara en liten del av den goda viljan omsatts i praktiskt och konkret nedrustningsarbete. Ännu besitter kärnvapenmakterna förmågan att förgöra oss och sig själva många gånger om. Ännu föredrar USA och Sovjet att förhandla enbart med varandra i stället för multilateralt. I tur på USA:s och Sovjets nedrustningslagordning står sedan en del formella hinder undanröjts en 50-procentig nedskärning av de strategiska kärnvapnen. Man är också i stort sett överens om en ordning för kemvapennedrustning, vilket stod klart efter utrikesministrarnas möte i Wyoming tidigare i höst. Därtill har en lång rad löften givits och överenskommelser gjorts om såväl ensidiga som bilaterala nedskärningar av konventionella styrkor i Europa. Den för Sverige så viktiga frågan om ett totalt provstoppsavtal har dock effektivt blockerats sedan USA och Sovjet i stället har överenskommit om att inspektera och kontrollera varandras kärnvapenprovsprängningar, en ordning som dock inte på något sätt syftar till att uppnå ett provstopp. Från svensk sida har vi envist hävdat att nedrustningsfrågorna är av vitalt intresse för alla nationer, och därför bör förhandlingarna så långt som möjligt ske multilateralt. Kärnvapnen hotar oss alla, så länge de existerar, vare sig vi har några själva eller inte, och därför bör vi också få vara med och diskutera deras avskaffande. Ett fullständigt provstoppsavtal och ett totalt avskaffande av kemiska vapen kan heller aldrig ske enbart genom bilaterala stormaktsöverenskommelser. Det är ju många fler länder som förfogar över dessa vapen. Att vi är kritiska till förhandlingsmetoden innebär naturligtvis inte att vi inte gläds över framgångarna i Sovjets och USA:s nedrustningsförhandlingar, men vi anser att bilaterala förhandlingar som allmän princip för nedrustningsarbetet är förkastliga. Den bilaterala förhandlingsmetoden innebär ju, vilket historien bittert har lärt oss, att det går bra så länge som man är på god fot med varandra. Men skulle det på nytt kärva till sig i relationerna mellan de två stora, är förhandlingarna totalt blockerade, kanske för lång tid framöver. Det är ytterligare ett argument för att nedrustningsförhandlingar mår bäst av att föras multilateralt. Fru talman! Sverige har varit och är mycket aktivt på nedrustningsområdet. Vi har ett gott renommé i nedrustningssammanhang, uppbyggt inte minst av Alva Myrdal, Inga Thorson och Olof Palme. Förutom provstoppsfrågan och arbetet med en heltäckande kemvapenkonvention, som Sverige särskilt aktivt har engagerat sig i, finns frågan om marina nedrustningar. Den senare rymmer en rad olika delfrågor, bl.a. kärnvapenmakternas policy att varken bekräfta eller förneka om man har kärnvapen ombord vid besök av utländska hamnar. Det är också en av de frågor som i dagens betänkande har föranlett reservationer. I enlighet med förra årets betänkande beslöt riksdagen i denna fråga att regeringen i första hand skulle verka internationellt för att kärnvapenmakterna skulle överge denna i vårt tycke föga förtroendeskapande policy. Så har också skett vid flera olika tillfällen. Statsministern uttalade t.ex. i FN:s nedrustningssession i juni 1988 att kärnvapenmakterna borde frångå sin princip att inte ge besked beträffande förekomsten av kärnvapen ombord. Han förklarade också Sveriges avsikt att försöka få fler nationer att stödja strävandena att få till stånd en ändrad inställning hos kärnvapenmakterna. Detta uttalande har senare vid flera tillfällen följts upp av bl.a. utrikesministern och nedrustningsambassadören i FN:s nedrustningskommission och i generalförsamlingens första utskott. Det har nu visat sig att denna envishet inte varit förgäves. I år har kritiken av kärnvapenmakternas aktuella praxis för första gången fått stöd av andra, främst alliansfria länder. Det verkar alltså inte omöjligt att samla en internationell opinion bakom det svenska kravet. Utskottsmajoriteten anser därför att regeringen bör fortsätta på den inslagna vägen och inte som reservanterna — centern, miljöpartiet och vpk — vill nu vidtaga ensidiga svenska åtgärder. Utskottsmajoriteten är däremot inte beredd att tillmötesgå moderaterna i deras mer förbehållslösa uttalande om betydelsen av internationella örlogsbesök i svenska hamnar. Miljöpartiet anför i ytterligare en reservation i samma fråga att Sverige skall söka samarbete med Nya Zeeland om örlogsbesök. En del av utskottet hade i september i år möjlighet att besöka våra nyzeeländska kolleger och höra hur den linjen de valt i den här frågan fallit ut. Av samtalen framgick att de ansåg att den nyzeeländska modellen var bra för dem, men de betonade att den inte ”var ämnad för export”, dvs. de ville inte direkt påverka andra att följa efter. För övrigt hade de inte vid något tillfälle behövt använda sin rutin, som innebär att statsministern ensam fattar beslut om tillträde efter hörande av en expertgrupp. Från svensk sida finns det i stället, som framgått av det hittills sagda, ett starkt intresse att samla alla länder kring kravet på supermakterna att frångå sin nuvarande policy. Först när de överger denna policy kan alla länder vara lugna. Fru talman, med det anförda vill jag yrka avslag på reservationerna 4, 5 och 6. Till betänkandet har fogats ytterligare några reservationer, och jag skall även kommentera dessa. I reservation nr 1 framför centern, miljöpartiet och vpk att Sverige bör ta initiativ till att inom ESK:s ram ta fram ett speciellt program för förtroendeskapande åtgärder i norra Europa, bl.a. i form av förtroendeskapande åtgärder till sjöss inom ESK:s ram. Utskottet konstaterar att marina frågor med hänsyn till flottstyrkornas rörlighet ytterst är av global natur. Vidare anser vi det tveksamt att med stormakterna träffa uppgörelser som syftar till att reglera militärpolitiska förhållanden inom mer avgränsade geografiska områden. Vi yrkar därför avslag på reservation 1. Reservation nr 2 från samma trio — alltså centern, vpk och miljöpartiet — upprepar tidigare års krav på att en parlamentarisk kommission utses för arbetet med en kärnvapenfri zon i Norden. Utskottsmajoriteten hänvisar till att det vid sidan av det utrikesministersamarbete som bedrivs och den nordiska ämbetsmannagruppen också finns en informell men väl fungerande parlamentarikergrupp med representanter för 18 partier i de fem nordiska länderna som arbetar med zonfrågan. Vi yrkar därför avslag på reservation 2. Miljöpartiet anser i reservation nr3 att zonfrågan bör behandlas i Nordiska rådet. Utskottet konstaterar att utrikespolitik inte tillhör de frågor omkring vilka vi samarbetar i Nordiska rådet. Vi yrkar därför avslag på reservationen. Miljöpartiets reservation 7 handlar om att Sverige bör framföra en tydlig protest mot de franska provsprängningarna i Stilla havet. Reservationen föreslås bli avslagen med hänvisning till att majoritetstexten anger ett kraftigt avståndstagande från fortsatta kärnvapenprov, såväl Frankrikes som andra länders. Vi överlåter dock på regeringen att avgöra vilka former som kan vara mest ändamålsenliga att i framtiden göra den svenska inställningen känd. IAEA har under senare år, bl.a. , till följd av Tjernobylolyckan, utvecklats mer i riktning mot kontroll och rådgivning beträffande säkerheten i kärnkraftsanläggningarna på det sätt som reservanterna skriver. Men då u-länderna är i majoritet bland IAEA:s medlemmar så finns det enligt utskottsmajoriteten inga förutsättningar att driva frågan om en ändrad inriktning i IAEA:s uppgifter. En majoritet av dessa länder önskar nämligen fortfarande få del av den utveckling som man anser att den civila kärnkraften kan ge. Fru talman! Med detta yrkar jag avslag också på reservationerna 8, 9 och 10 och slutligen bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Fru talman! Jag skulle vilja säga till Viola Furubjelke att jag inte har hållit ett allmänpolitiskt anförande. Jag har försökt sätta in vpk:s tre motioner i deras sammanhang. Jag beklagar att utskottet inte har förmått sätta in dessa frågor i ett större säkerhetspolitiskt sammanhang. Jag tycker att det borde vara utskottets uppgift. Vpk har skrivit motioner om att förbjuda kärnvapenbestyckade flottbesök, om IAEA:s roll och om att vi kräver aktiva fredsoch nedrustningsinitiativ från Sveriges regering. Det var just detta jag talade om: avsaknaden av de aktiva fredsoch nedrustningsinitiativ som det borde vara den svenska regeringens sak att arbeta för i dagens internationella säkerhetspolitiska läge. Jag tycker att vi har ett ansvar att sätta in frågorna i deras sammanhang. Vi har ett ansvar att se efter vilka konsekvenser detta bör få på hemmaplan, när vi säger i internationella fora att vi vill arbeta för fred och nedrustning. Varje land har ett ansvar för att förverkliga, fördjupa och utveckla den demokratiseringsoch avspänningsprocess som i dag pågår. Sverige kan inte stå utanför och låtsas att vad vi gör här hemma inte spelar någon roll. Vi måste naturligtvis också ta vårt ansvar och förhålla oss aktivt till den process som pågår. Jag säger igen att det är beklagansvärt att utskottet inte inser detta utan tror att vi har att göra med dessa frågor bara i form av teknikaliteter. De skall naturligtvis sättas in i ett större allmänpolitiskt sammanhang. För mig är detta så självklart att jag inte trodde jag skulle få höra att det var en brist att göra det. Sedan till frågan om flottbesöken. Det är som utskottsmajoriteten säger att man nu har fått stöd av andra länder att verka för internationella överenskommelser att förbjuda detta. Det är naturligtvis bra. Ingen av oss reservan ter har sagt att man inte skall arbeta internationellt med denna fråga. Men = Prot. 1989/90:35 vi säger att vi också vill att man i handling skall verka hemma i Sverige. 29 november 1989 Jag kan inte se hur en sådan aktiv handling på något sätt skulle försvåra AVN vårt internationella arbete för att få en internationell överenskommelse om att säga nej till denna typ av flottbesök. Det finns ingen motsättning här, den är i så fall helt konstlad. Regeringen försöker skapa en sådan men den existerar alltså inte i verkligheten. Så till IAEA:s roll och tredje världen. I reservationen säger vi att FN skall ändra på IAEA:s uppdrag i denna fråga. Det finns många skäl till detta, bl.a. det som Viola Furubjelke tar upp. Det kanske inte finns majoritet i organet självt att göra det. Tredje världens länder sitter i beroendeställning därför att de behöver energi. Men vi har väl då ett ansvar som högt industrialiserade och utvecklade länder att förskona dem ifrån det som vi själva inte vill ha?

Fru talman! Viola Furubjelke skall jag för evigt minnas med värme. Hon jämför mig med Hasse Alfredson. Kan en politiker komma högre än att bli jämförd med Hasse Alfredson? Finns det någon person i detta land utöver Hasse Alfredson och på sin tid Tage Danielsson som är mer i grunden seriös när det gäller samhällsutvecklingen och inte minst den svenska solidaritetspolitiken? Finns det någon som bygger sin verksamhet på mera grundmurad medkänsla med dem som har det svårt och med ett mera effektivt gissel av dem som hycklar än just Hasse Alfredson? Nej, högre kan man inte komma än att bli jämförd med Hasse Alfredson. I min blygsamhet bör det ändå tas till protokollet att jag finner jämförelsen något överdriven. Initiativ till nedrustning tas från stormakterna — javisst, de tar initiativ också till en nedrustning som skall drabba dem själva. Men varför tar Sverige inga motsvarande initiativ? Vi har ett stridsflygplan som är ett teknologiskt fiasko och en finansiell gökunge. Det t.o.m. störtar, och ändå kan man inte komma loss och bestämma sig för att avveckla projektet. Vi har en vapenexport som blir huvudfråga i världens näst största land och leder till att regeringen störtas, men man kan inte samla ihop sig till en seriös omprövning av exporten. Ett land som vill ha rykte om sig att vara fredsland kanske inte skall fortsätta att sprida sina kanoner till hela jordklotet. Det vore ett initiativ som skulle synas och höras och tolkas som någonting rejält när det gäller nedrustning. Tänk om vi avstod från JAS-planet och från denna fruktansvärda vapenexport! Då kunde man tala om nedrustning på ett seriöst sätt. Så detta om samarbetet med Nya Zeeland. De vill inte exportera sin politik, sade Viola Furubjelke. Vi har inte sagt att vi skall lyda Nya Zeeland, vi har sagt att vi skall samarbeta med landet. Skillnaden mellan lydnad och samarbete tycks helt ha kommit bort i debatten, kanske influerat av hur man behandlar EG-frågan. Beträffande de franska kärnvapenproven: Får vi då se en rejäl protest ef ter det som skedde i går?

Fru talman! Jag håller med Viola Furubjelke om att det inte är de stora stater som ingår i IAEA eller som undertecknat NPT som kan förväntas ändra i IAEA:s uppgifter. Det är därför vi inte stöder reservation 8. Men FN:s generalförsamling, som bildat IAEA, måste kunna ändra mandatet för ett organ som man har skapat när detta inte längre fyller en konstruktiv funktion. Eller menar Viola Furubjelke att FN för alltid skall ställa sig bakom sina organ, även när de blivit rent destruktiva? Det är oerhört viktigt att NPT upprätthålls, att vi försöker hindra spridningen av kärnvapen. Det är oerhört viktigt för IAEA att göra sitt bästa för att kontrollera och öka säkerheten i de atomkraftverk som fortfarande finns. IAEA har viktiga uppgifter också framledes. Men man skall inte vara ålagd en omöjlig uppgift som att både försöka hindra spridning av atomvapen och påskynda spridningen av atomvapen genom att sprida kärnkraftteknik. Det är inte heller någon utväg, som man gör nu, att rekommendera bestrålning av mat runt om i u-länderna. Det är en avancerad och helt vansinnig teknik som Sverige tar avstånd ifrån. De allra flesta användningsområden för radioaktiva isotoper är destruktiva. Det finns ingen som helst anledning för FN att särskilt gynna den tekniken. U-länderna har berättigade krav, som jag sade i mitt anförande, på att få sin energiförsörjning tryggad. Det är stora problem för dem. Men u-länderna vill i mycket stor utsträckning ha förnybar energi, precis som vi i Sverige har beslutat att gå in för en energiförsörjning som bygger på förnybar energi. Det är framtidens energikälla. U-länderna har stora möjligheter att med solenergi kunna få fram all den energi de behöver. Det är den sortens hjälp som de kräver och som FN skall ge u-länderna. Där är Sverige vacklande och inte alls lika engagerat som när det gäller att sprida kärnkraftstekniken. Det är sorgligt. Jag önskar att Viola Furubjelke ville besvara vad vi säger och inte hålla fast vid vad vi inte säger, nämligen att IAEA självt skall ändra sitt mandat.

Fru talman! Kärnvapenmakterna har som kutym att inte bekräfta eller dementera om de har kärnvapen ombord vid besök i främmande hamnar. Vi moderater anser att så länge vi inte får någon ändring av detta sakernas tillstånd är det ändå så viktigt att bevara Östersjön som ett fritt hav med tillträde för alla, att vi anser att örlogsfartyg skall välkomnas till våra hamnar. Jag vill påminna Viola Furubjelke om att det finns partikamrater till henne som har en annan åsikt än vad hon har. Jag skulle vilja citera vad kabinettssekreterare Pierre Schori har uttryckt i DN-debatt för några månader sedan. Där säger han att man inte har någon anledning att tro att någon gästande stat har brutit emot de regler som den svenska regeringen har satt upp när det gäller kärnvapen ombord. Han säger vidare att själva besöket ses som ett kvitto på att våra regler accepteras. Vidare säger han att om man skulle komma dithän att man införde ett förbud för gästande fartyg att ha kärnvapen ombord, så skulle man få stora svårigheter att klara kontrollproblemen. Möjligheten att kunna kontrollera om kärnvapen finns ombord eller inte torde vara exakt densamma med nuva = Prot. 1989/90:35 rande regler som efter en muntlig eller en skriftlig försäkran, dvs. ingen alls. 29 november 1989 Någon inspektion av fartygen låter sig inte göras eftersom fartygen ärsk, 7 - statsfartyg, dvs. de har enligt internationell rätt samma immunitet som en ambassad. Hela problemet blir därmed en fråga om förtroende mellan stater, alltså precis som nu.

Fru talman! Jag vet inte om Gudrun Schyman hörde mitt inledningsanförande. Jag ägnade där en avsevärd tid till att tala om allt positivt som har hänt. Jag uttryckte också min stora glädje över att det verkligen har hänt oerhört mycket på nedrustningens område under det senaste året. Gudrun Schyman säger att frågan om vapentillverkning inte på något sätt får vara beroende av sysselsättningsskäl eller regionalpolitiska skäl, dvs. denna fråga får inte ha något berättigande i något annat sammanhang än det vi i dag diskuterar. Detta är naturligtvis en tolkningsfråga. Det finns säkert de som hävdar motsatsen. Jag är inte här beredd att göra det, för jag anser det vara mycket kategoriskt att uttrycka sig på det sättet. Därför tror jag att vi bör ta det säkra för det osäkra och i alla fall för dagen, så länge vi inte har fått en ändring till stånd, använda oss av och bruka den indelning av ämnesområden som riksdagen har, och som alltså kommer till uttryck i detta betänkande om nedrustning. Jag noterade att Birgitta Hambraeus i sitt inledningsanförande sade att IAEA:s stadgar stiftades i en tid när atomkraft ansågs vara den billigaste och effektivaste energiformen. Men detta anser man inte längre vara fallet, säger Birgitta Hambraeus. Det är riktigt att vi här i Sverige har övergivit tanken på atomenergin. Vi har fattat beslut om en avrustning när det gäller atomenergin, och vi skall avsluta den epoken. Jag är inte så säker på att en majoritet av FN:s medlemsstater har kommit till den slutsatsen ännu. Jag tycker därför att vi i så fall kanske inte skall förskona dem från vad de själva vill ha. Vi kan naturligtvis delge dem all vår erfarenhet på området. När vi har fått fram effektiva och alternativa energikällor kan vi naturligtvis sprida goda råd, men vi kan inte bestämma vilken form av energi andra länder skall använda sig av.

Fru talman! Vi lever i en undrens tid.

I de flesta fall var detta otänkbara tankar ännu så sent som för några veckor sedan. Vi lever i en tid när världskartan har ändrat utseende varje morgon vi öppnar tidningen, när historien skrivs framför våra ögon och när vi inte vet om det som var orealistiskt och nästan tabu i går är miljoner demonstrerande människors krav i dag. Vilever i en historisk tid — en höst och vinter som förvandlas till en alltmer porlande och sprittande vår ju mer snön yr kring riksdagshuset. Man kan säga att vi bevittnar hur andra världskriget äntligen håller på att ta slut. Världshistorien har under lång tid utspelat sig på fjärran kontinenter, från Sveriges horisont sett. Vårt hopp har stått till internationella nedrustningsförhandlingar och till internationella konventioner. Vårt engagemang har kretsat kring möjligheten till fredliga slut på långvariga blodiga konflikter på andra kontinenter och kring förhandlingslösningar av sega politiska och militära knutar. Vid sitt installationstal som partiledare sade Bengt Westerberg något profetiskt att den viktigaste enskilda faktor som kunde gynna världsfreden vore en demokratisering av Sovjet. Den sovjetiska omdaningen och öppenheten har satt i gång en kedjereaktion, som har lett till det som har kallats det stora fredsutbrottet. INF-avtalet för nästan två år sedan blev startskottet för ett genombrott i nedrustningssamtalen. Bilaterala ansträngningar mellan supermakterna ledde till att flera av de regionala konflikterna i världen kunde få en fredlig upplösning. Vi gläds åt uttåget ur Afghanistan och ur Cambodja och åt demokratins seger i Namibia. När det stormaktsintresse som överlagrats på lokala och regionala konflikter tas bort, blir emellertid den ursprungliga konfliktorsaken mera blottlagd. Det finns anledning att vara orolig över fortsatta stridigheter i Afghanistan och det växande hotet från de röda khmererna mot ett söndertrasat Cambodja. Nu har demokratioch fredsexplosionen kommit till vår egen kontinent. För en tid sedan fick jag tillfälle att säga till en gästande demokratikämpe från Sydafrika: Kanske vi får demokrati t.o.m. i Europa inom kort! Yttrandefriheten lyfter av locket på decenniers frustration hos många centraleuropéer som kräver att återigen få tillhöra Europa — andligt, kulturellt och ekonomiskt. Demokratiseringen i öst löper jämsides med avspänningsoch fredsprocessen. Fred och demokrati hänger ihop. Det har vi bevittnat under senare tid med nästan övertydlighet. Ett demokratiskt samhällsskick, en befrielse från decenniers tyranner är en fredsgaranti i särklass! En stor del av revolutionen i Östeuropa består av hopp om att kunna befria sig från tyngden av de sovjetiska stridsvagnarna. Vissa länder diskuterar öppet om möjligheten att lämna sin tidigare tvångsposition i Warszawapakten, andra vill än så länge vara kvar i strukturen för att inte alltför mycket skall sättas på spel och för att inte friheten skall äventyras genom att man mister balansen i den på en gång häftiga, hejdlösa och ömtåliga utvecklingen. Varför skall vi då inte kunna drömma om en framtid när de två militärpakterna i Europa har upplösts eller åtminstone fått ett helt annat syfte än nu? Den sovjetiska omdaningen har lett till att Sovjet har utarbetat en ny, defensiv militärdoktrin —s.k. tillräckligt försvar eller sufficient defence. Bakom den doktrinen ligger såväl ekonomiska realiteter som en omvärdering av riskerna i omvärlden. Ett inslag i den nya doktrinen har varit en störtskur av nedrustningsförslag från Sovjet, som västsidan kanske ibland har haft litet svårt att bedöma och hantera. Hitills har vi inte sett någon konkret avspegling i en reduktion av truppstyrkor eller någon förändring av manövermönster. ESK-förhandlingarna i Wien har fått bränsle av den nya utvecklingen. Det fagra talet om truppnedskärningar, och löftena om faktisk nedrustning av konventionella vapen måste nu omsättas i konkreta resultat. Det är tid att syna korten, att pröva viljan hos stormakterna att leva upp till sina utfästelser. I Östtyskland finns stora sovjetiska styrkor. Framgångar i Wien skulle = Prot. 1989/90:35 kunna reducera styrkorna betydligt, kanske t.o.m. halvera dem. I ESK-pro 29 november 1989 cessen är både NATO och Warszawapakten överens om kraftiga nedskär Nn ningar i fråga om stridsvagnar, pansrade trupptransportfordon samt artilleri. Sverige har ett stort intresse av att se till att detta omsätts i konkreta termer. Förtroendet mellan staterna måste få en god grund. Den grunden byggs på insyn, genomskinlighet och förståelse. Stockolmskonferensens mest uppmärksammade resultat var att deltagarstaterna skall inbjuda observatörer från alla andra deltagarstater till sådana militära aktiviteter där minst 17 000 man deltar. Detta skedde för första gången i Sverige i höst i samband med ”Sydfront”-manövern. Det var mycket uppskattat av de utländska observatörerna, som tyckte att Sverige var föredömligt när det gällde öppenhet och därmed skapande av förtroende mellan deltagarstaterna. Hittills har nedrustningsgenombrottet enbart varit ett bilateralt fenomen. Nedrustningar har inte förhandlats fram främst i internationella fora utan i intima téte-å-téter mellan stormakternas statschefer. Nu är det dags att se fredsviljan omsatt i resultat i de multilaterala förhandlingarna. Vi har anledning att hysa störst hopp om en uppgörelse när det gäller förhandlingarna om ett förbud när det gäller kemiska vapen. Under en tid stod de lovande kem-vapenförhandlingarna stilla, medan amerikanerna bytte administration och tänkte över sin världspolitik. Sedan i somras har nu förhandlingarna verkligen tagit fart. Glädjande överenskommelser har uppnåtts om verifikationsmekanismer, s.k. challenge inspection. Sveriges nedrustningsambassadör kommer att ta vid som ordförande nästa år, i en tid då arbetet går in i ett avgörande skede. Sverige har en hög profil i detta arbete och har på ett förtjänstfullt sätt utgjort en sammankopplande länk mellan olika grupper. En konvention blir desto mer angelägen som kemiska vapen faktiskt använts nyligen och i stor skala mot oskyldig civilbefolkning. Jag avser framför allt Iraks enastående grymheter mot sin egen kurdiska befolkning, men också de indicier som har funnits på att man i Sovjet har använt gas mot sin egen befolkning. Det är oerhört angeläget att förhandlingarna i Geneve leder fram till en konvention som förbjuder utveckling, produktion och lagring av kemiska vapen. USA:s och Sovjets konstruktiva inställning är därför mycket välkommen. Förhandlingarna om en begränsning av strategiska kärnvapen är mycket angelägen under nästa år. Även här har supermakterna förtjänstfullt kunnat frigöra sig från tidigare låsningar som blockerat en uppgörelse. Sovjet kräver inte längre att START kopplas till rymdförsvaret SDI. Samtidigt har USA:s kongress skurit ner anslaget till rymdförsvaret. Det finns förutsättningar för en uppgörelse. Även om START-förhandlingarna skulle gå i lås finns kärnvapnen kvar som ett hot mot mänskligheten. Kärnvapenavskräckningen utgör en hörnsten i stormakternas försvarspolitik. Det finns en risk att kärnvapnen kommer till användning i konflikter. På kärnvapenområdet är icke-spridningsavtalet och provstoppsavtalet särskilt viktiga. Arbetet måste fortsätta att drivas med kraft. Jag vill instämma i Viola Furubjelkes kritik mot stormakternas blockering 45 av provstoppsavtalet. USA:s blockering har fram förallt varit bekymmersam. Det vore en stor framgång om Sovjet kunde återuppta sitt moratorium för att skapa förutsättning för att bryta dödläget. I detta perspektiv finns en risk att upprustningen till havs får en allt större betydelse. Här har kärnvapenmakternas doktrin att inte vare sig bekräfta eller förneka förekomsten av kärnvapen ombord skapat en betydande känsla av osäkerhet hos den svenska opinionen. Det är naturligtvis djupt obehagligt att inte säkert kunna säga att besökande örlogsfartyg är fria från kärnvapen under besöket i Sverige. Så länge det finns utrymme för sådana misstankar kan inte Norden sägas vara garanterat kärnvapenfritt. Därför välkomnar folkpartiet utskottets skrivningar om att verka internationellt för en förändring av kärnvapenmakternas praxis, en modell som har visat sig framgångsrik. Ensidiga svenska åtgärder är därför inte nödvändiga. I anslutning till detta finns anledning att påpeka att en garanti för ett kärnvapenfritt Norden aldrig får ta formen av ett avtal mellan Sverige och supermakterna. Det måste i stället handla om garantier från kärnvapenmakternas sida som ges utan att Sverige blir part i något avtalsförhållande, för att undvika att vi hamnar i en position där en annan makt kan ställa krav på vår utrikesoch försvarspolitik. Utskottet skriver i betänkandet att ”sökandet efter en fredlig lösning på konflikter är en central uppgift för det internationella samfundet”. FN skulle kunna spela en långt större roll än i dag för att desarmera konflikter, övervaka handeln med vapen och se till att vi får en bättre insyn i och kontroll över vapenproduktionen. FN skulle också kunna stötta staters övergång från diktatur till demokrati. Inte minst skulle FN:s möjligheter till valövervakning kunna byggas ut. I praktiken har FN kommit att utvidga sin verksamhet just på detta område. Både i Namibia och i Centralamerika har FN redan ett direkt ansvar för en sådan process. Tanken är att samma sak skall kunna praktiseras i Västra Sahara och möjligtvis också om det blir en uppgörelse mellan Eritrea och Etiopien. FN är den naturliga organisationen för internationell valövervakning, och en formalisering av en sådan funktion skulle ytterligare understryka FN:s centrala roll i fredsarbetet. Jag vill till sist beröra förslaget om ett medlingsinstitut. Utskottet har uttalat sig positivt till tanken om ett medlingsinstitut i Sverige att användas vid lösningar av internationella tvistefrågor. Förra året var folkpartiets representanter tvungna att reservera sig till förmån för ett medlingsinstitut. Därför tycker jag att det är mycket positivt med den enighet som nu råder. Utskottet lämnar i princip en beställning till regeringen om en redogörelse för förutsättningarna för ett sådant institut. Vi ser fram emot att få tillbaka en sådan redovisning från regeringen, för att så småningom kunna ta ställning till ett konkret förslag om ett medlingsinstitut. Med detta vill jag yrka bifall till hemställan i dess helhet i utrikesutskottets betänkande om nedrustning.